Fru talman! Pär Granstedt konstaterade att det fanns en stor samstämmighet om medbestämmandet. Det är väl tack vare att socialdemokraterna drev fram de här frågorna under sin tid i regeringen. Hade det inte gjorts med den snabbhet som skedde hade — det är jag alldeles övertygad om-— vi inte haft mycket att vara samstämmiga om. Pär Granstedt delade i sitt anförande ut något slags betyg. Han sade att en reservation var löjlig. En annan blev enligt Pär Granstedt löjligare och löjligare, därför att den upprepas år efter år. Det var reservationen om skadeståndets storlek. Jag tror inte att Pär Granstedt har begripit ett dugg. Vi har hela tiden sagt att man skall se till att man får sådana arbetsplatser att man slipper hota människor med att ta av dem pengar för att arbetslivet skall flyta, sådana arbetsplatser alltså att det inte uppstår konflikter av den här typen. Det tycker Pär Granstedt är löjligt. På grund av inflationen och annat behövs det enligt Pär Granstedt högre bötesbelopp. Sedan sade han att det har visat sig att bötesbeloppen inte har blivit högre. Vi vänder oss emot att man låter domstolen bestämma hur höga böterna skall vara. Vi säger för vår del att ett bötesbelopp på 200 kr får betecknas som mer eller mindre en proformasak. Man måste gå djupare in i problemen för att lösa dem. Det skulle vara intressant att få reda på vad centern egentligen gjort när det gäller medbestämmandet annat än hängt med på vagnen. Jag tror fortfarande att Filip Fridolfssons ord om de här frågorna och en förestående valrörelse är riktiga när det gäller centern. Pär Granstedt sade att det i reservationerna finns krav på att man skall ändra förutsättningarna för förhandlingarna. Även Elver Jonsson var tidigare inne på det. Vad det är fråga om är att vi krävt att den fyra år gamla arbetsrättskommitténs förslag, som verkligen på olika sätt har behandlats — det har bl.a. på försök utarbetats en proposition, som visat sig vara alltför arbetsgivardominerad — börjar realiseras. Kan det vara att klampa in i de förhandlingar som förs? Dessutom vill båda parterna på arbetstagarsidan också att dessa förslag skall börja realiseras. När det gäller frågan, i vilken takt man skall gå fram, säger vi på grund av den inaktivitet som visats av regeringen: Se till att vi får ut någonting av utredningen och börja realisera dess förslag pö om pö! Det är alltså kravet. Det är minsann inte att hoppa in i några förhandlingar!

Fru talman! Det är mycket att kommentera i de här replikerna, och låt mig börja med vpk. Jag sade att vpk stod ensamt i sin grundläggande samhällssyn. Det var naturligtvis fel, jag tar tillbaka det omedelbart. Vpk har stöd också av skp, kpml-r och allt vad de heter — det finns ett antal politiska sekter till vänster om vpk. Men jag konstaterar att 95 960 av svenska folket slår vakt om den typ av social marknadsekonomi som vi har i Sverige. I den är det svårt att passa in en hel del av de krav som vpk ställer i detta och i andra sammanhang. Lars Ulander sade att anledningen till att de anställda får medinflytande på arbetsmarknaden var att socialdemokraterna drev fram MBL. Sedan gjorde han ett antal reflektioner i samma riktning. Jag bara konstaterar att Lars Ulander uppenbarligen vet litet om den politiska debatten i centerpartiet. Jag skall kanske inte begära att han skall ha läst t.ex. det program för arbetsmiljö och företagsdemokrati som vi lade fram i slutet på 1960-talet eller att han skall ha studerat de motioner där vi under årens lopp har behandlat dessa frågor. Men det kanske vore klokt av honom att göra det, innan han fäller alltför kategoriska omdömen om var centern står i dessa sammanhang. För oss är detta en viktig principiell fråga och inte en enkel valtaktisk fråga — jag är inte alls säker på att man vinner så många röster på den. Sedan säger Lars Ulander att ett genomförande av nya arbetsrättskommitténs förslag inte skulle påverka de förhandlingar som nu kommer i gång. Det är ett ganska egendomligt betraktelsesätt. Genomgripande förändringar av relationerna på arbetsplatserna av det slag som arbetsrättskommittén föreslår har naturligtvis betydelse för förutsättningarna för de avtal som vi hoppas skall slutas. Jag tycker det borde vara lätt att inse att man bör avvakta de förhandlingarna, innan man börjar rumstera om alltför våldsamt och driva igenom den här beskäftiga lagstiftningen. Socialdemokraterna vet ju inte heller riktigt hur de vill genomföra det här. Pö om pö, säger Lars Ulander, men det finns väldigt litet av konkreta förslag om var man skall börja. Till sist kan jag bara konstatera att Hans Gustafsson uppenbarligen anser att de socialdemokratiska representanterna i Landstingsförbundets och Kommunförbundets styrelser vet för litet om den kommunala verkligheten. Det avgörande i den här bedömningen måste väl ändå vara hur det faktiskt fungerar ute i kommunerna. Vilka praktiska erfarenheter har kommunalpolitikerna? Jag trodde att det var den praktiska erfarenheten som låg till grund för socialdemokraternas ställningstagande i Kommunförbundet och i Landstingsförbundet, och jag tyckte att det var ett väldigt klokt ställningstagande. Men här blir de grovt överkörda av Hans Gustafsson, som tydligen anser att de talar i nattmössan, och det tycker jag är beklagligt.
Fru talman! Pär Granstedts syn på vpk-förslagets förankring är egentligen hans eget problem, men han drar några konsekvenser som jag vill säga ett par ord om. Den sociala marknadsekonomin omfattas av 95 26 av människorna i det här landet, säger Pär Granstedt. Det är mycket intressant att centern har den uppfattningen. Både Svenska arbetsgivareföreningen och moderaterna, som idag vill dra åt ett helt annat håll — och ett ganska klart och bestämt håll. Men det kanske inte Pär Granstedt har uppfattat, precis som han inte tog några särskilda intryck av kärnkraftsdebatten och storfinansens makt och möjligheter att påverka opinionen till förmån för någonting som står i klar motsättning till de breda folklagrens intressen. Vidare ser det ut som om Pär Granstedt inte heller vet särskilt mycket om socialdemokratin. Trots att ledningen inom LO och SAP tydligen är överens med Pär Granstedt har socialdemokratin ändå ett socialistiskt ursprung. I min dagliga verksamhet träffar jag många socialdemokrater som är socialister och som inte alls är överens med dem som vill ha en ”social” marknadsekonomi. Det här kan vara några upplysningar till Pär Granstedt om det politiska livet i vårt land, så kanske det inte behöver bli någon överraskning om det skulle hända något. Avgörande för att Pär Granstedt tycker att vpk:s förslag är någonting att kommentera tror jag är att han har bekymmer med demokratin på arbetsplatserna. På andra områden vill han gärna ha demokrati i viss mening, men på arbetsplatserna skall det inte finnas några demokratiska rättigheter för arbetarna. De skall vara underställda dem som äger produktionsmedlen. I sista hand är det ägarna som avgör i varje läge, och det tycker Pär Granstedt tydligen är det yttersta av demokrati. Han vill inte ha några förändringar. Vi har aldrig sagt att samhällssystemet förändras om våra förslag genomförs. Vad det gäller är demokratiska rättigheter för de arbetande på arbetsplatserna. Men det är väl ganska typiskt för borgerligheten att man inte alls är intresserad av någon förändring i demokratisk riktning på arbetsplatserna, utan man låter kapitalets ägarmakt bestå.
Fru talman! Pär Granstedt vill göra gällande att centern har drivit på när det gällt att få till stånd en lagstiftning i medbestämmandefrågorna. Det enda som centern egentligen kan skryta med i det sammanhanget — för det kan man naturligtvis göra vid vissa tillfällen — är att man har varit en bromskloss när det gällt att gå vidare i medbestämmandefrågorna. Under 1960-talet hade man en stor debatt i centern, säger Pär Granstedt. Det var på den tiden när centern skulle gå ut på arbetsplatserna och fånga arbetarväljarna. Men som Pär Granstedt vet var det en svår uppgift, och för centerns del har det blivit allt färre både arbetarväljare och andra väljare. Skälet är förmodligen att centerpartisterna har suttit instängda någonstans när de fört debatterna som Pär Granstedt nu talar om, för ingenting av det har kommit ut. Sedan bör väl Pär Granstedt ändå veta vad det var för förslag som den fyra år gamla nya arbetsrättskommittén kom med. Det var regionala förtroendemän, det var fackliga möten på betald arbetstid och en hel massa annat. Vad vi säger är att man nu måste realisera de förslag som kommittén lade fram och som fortfarande är aktuella. Dessa frågor kommer inte upp i de kommande förhandlingarna om ett eventuellt nytt avtal på medbestämmandeområdet, utan det här är någonting som skall stärka arbetstagarparten när det gäller att få i gången reell verksamhet på arbetsplatserna och när det gäller en hel massa andra frågor. Det borde vara litet genant för en som har ansvaret för majoritetsskrivningen i det här betänkandet att ställa frågan: Vad var det för frågor nya arbetsrättskommittén kom med? Det går faktiskt att läsa i kommittébetänkandet, om man inte har det klart för sig.
Fru talman! Jag tror att kammaren ursäktar mig, om jag inte fortsätter en debatt med Lars-Ove Hagberg om nationens ekonomiska system. Jag misstänker att de upplysta ledamöterna av Sveriges riksdag vet ungefär var de politiska gränserna går när det gäller de grundläggande ideologiska frågorna i samhället. För Lars Ulander vill jag peka på att inom centern har den här debatten förts ganska länge, och det har tagits många initiativ också här i riksdagen från centern då det gällt att fördjupa de anställdas inflytandemöjligheter, inte bara på 1960-talet utan också senare. Det är litet onödigt att föra den typen av debatt som Lars Ulander för här. Antingen har han inte alls tagit del av vad vi har sysslat med — i så fall är det bara fråga om okunnighet, och då är det bättre att inte säga någonting — eller också försöker han medvetet förvrida verkligheten, och det är naturligtvis inte särskilt ärligt eller särskilt tilltalande. För oss är det principiellt väldigt viktigt att personalen skall ha inflytande på sin arbetsplats, och därför för vi också en mycket aktiv debatt om hur det lämpligen skall gå till. När det sedan gäller nya arbetsrättskommitténs gamla förslag påstod inte jag att de skulle upp i förhandlingarna. Vad jag sade var att de påverkade förutsättningarna för förhandlingarna, eftersom de påverkar förhållandena på arbetsplatserna, och det är naturligtvis väldigt viktigt i det här sammanhanget. Jag tror att det är oklokt att gå in och ändra på de förutsättningarna med lagstiftningsåtgärder just i det ögonblick då förhandlingarna om medbestämmandeavtal kommer i gång. Inte heller var jag osäker på vad nya arbetsrättskommitténs förslag innebar, för det är — som Lars Ulander så riktigt säger — bara att läsa innantill. Men vad jag konstaterade var att det är mycket oklart vad socialdemokraterna egentligen vill genomföra här och nu. Ni vill att det skall börja genomföras, och det skall ske pö om pö, som Lars Ulander sade, men var vill ni börja? Vilket vill ni ta fram först? När skall olika åtgärder vidtas? Det går inte att utläsa särskilt mycket av det i reservationen. Jag tycker mig märka en ökande osäkerhet från socialdemokraternas sida på det här området, och det kan i och för sig vara klokt. Men det kanske hade varit ännu klokare, om socialdemokraterna hade avstått från att lägga fram den här litet rutinmässiga reservationen och i stället sagt som vi andra: Låt oss nu se vad medbestämmandeförhandlingarna leder till, så kan vi därefter lättare bedöma vilka åtgärder på arbetsrättens område vi bör ta till. I så fall hade vi haft litet fastare mark att stå på.

Fru talman! Inledningsvis vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på att Sten Svensson för en tid sedan ställde en fråga i debatten här om hur utskottsordföranden Elver Jonsson uppfattade rapporterna utifrån fältet om den praktiska tillämpningen av vetorätten. På den frågan gavs inget svar. Jag ser det så, om inget svar kommer, att utskottets ordförande delar uppfattningen att tillämpningen ute på fältet är helt i linje med vad folkpartiet bl.a. tycker är lämpligt. Har utskottsordföranden en annan uppfattning, så finns det självfallet motiv för att ytterligare utveckla kritiska synpunkter på tillämpningen ute på fältet, som Sten Svensson pekade på. Fru talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande 1981/82:4, som vi nu 39 behandlar, upptas tre motioner som rör medbestämmandet på den offentliga sektorn. I en av motionerna, väckt av Knut Wachtmeister m.fl., begärs en begränsning av kanslihusets förhandlingsskyldighet när det gäller propositioner. I två andra motioner tar bl.a. Allan Ekström upp frågan om förhandlingsverksamheten på den kommunala sektorn. Jag har för avsikt att i mitt inlägg begränsa mig till denna del av betänkandet, som i grunden rör gränsdragningsfrågorna mellan den representativa politiska demokratin å ena sidan och de offentliganställdas rätt till medbestämmande å andra sidan. I ett särskilt yttrande har utskottets moderata ledamöter markerat sin principiella syn på dessa frågor. Det har nu gått drygt fem år sedan riksdagen fattade beslutet om MBL. Under dessa fem år har man gradvis vunnit praktiska erfarenheter av lagstiftningen. Motionerna som ovan relaterats speglar tydligt den osäkerhet som råder om hur man praktiskt löser dessa gränsdragningsfrågor. Vidare — och mer principiellt — speglar de en oro för att den politiska demokratin, och därmed väljarnas suveräna rätt utövad genom deras valda representanter politikerna, gradvis urgröps i sitt reella innehåll. Det är enligt min mening utomordentligt viktigt att denna debatt fortlöpande hålls levande även i denna kammare. Men det är självfallet inte bara debatt som behövs. Utifrån vunna erfarenheter bör man givetvis ställa frågan: Fungerar MBL på den offentliga sektorn? Finns det behov av översyn i syfte att göra gränsdragningen klarare? Utskottets majoritet har glädjande nog konstaterat att man snarast bör utreda gränsdragningsfrågorna i akt och mening, att om så visar sig befogat, få till stånd denna mer strikta gränsdragning till skydd för den politiska demokratin. Från moderata utgångspunkter finner vi detta mycket tillfredsställande. När riksdagen fattade beslutet om MBL höjdes flera tveksamma röster huruvida man kunde tillämpa MBL på i princip samma sätt på den offentliga sidan som på den privata. Flera talare underströk vikten av lika behandling men betonade samtidigt den offentliga sektorns särart och vikten av att den politiska demokratin ej träddes för när. Det betonades att offentliganställda ej skulle få ett dubbelt inflytande i sin egenskap av både anställda och väljare. Från moderat sida ansåg vi då att det uttryckligen skulle framgå av lagstiftningen att avtal icke fick träffas om den offentliga verksamhetens målinriktning, omfattning och kvalitet. Jag hänvisar här till inrikesutskottets betänkande 1975/76:45, reservation 55. Någon sådan uttrycklig lagreglering ville inte riksdagen ha vid det tillfället — även om alla större partier var ense om att man inte borde träffa sådana avtal. Från departementschefens sida anfördes dock att det kunde ”finnas fall där en påverkan genom förhandlingar och avtal på en verksamhets kvalitet är av ringa betydelse i förhållande till arbetstagarorganisationens intresse att kunna påverka de anställdas arbetsförhållanden. I sådana fall kan det vara skäligt att godtaga en avtalsreglering även från den politiska demokratins synpunkt.” Tydligare än så kan man knappast illustrera de svåra gränsdragningsproblemen, som oroar oss moderater och numera uppenbarligen enhälliga styrelser för kommunoch landstingsförbunden i deras remissyttranden över de aktuella motionerna. Med anledning av motionen av Knut Wachtmeister m.fl. om åtgärder i syfte att begränsa förhandlingsskyldigheten när det gäller propositioner håller utskottet med motionären om att förhandlingsverksamheten varit mindre ändamålsenlig och att det därför kan finnas anledning att i ett längre perspektiv ta upp frågan till granskning. Mot bakgrund av att KU noga följer utvecklingen på detta område menar utskottet att det bevakas att inte den politiska demokratin trädes för när. Samtidigt ger arbetsdomstolens dom 1980:150 indikation om mer skärpt praxis. Denna dom, som rörde TCO:s rätt att förhandla om regeringens proposition om läroplan för grundskolan, är principiellt intressant. Innebörden av domen är nämligen att ramen för de statsanställdas förhandlingsrätt i viss mån är begränsad jämfört med vad som i allmänhet gäller enligt MBL, ytterst beroende på de särskilda krav den politiska demokratin ställer. Under huvudförhandlingarna fick parterna precisera sina ståndpunkter när det gäller relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare i svar på ett antal typfrågor. Man frågade huruvida förhandlingsskyldighet föreligger exempelvis när regeringen i proposition föreslår brytande av de diplomatiska förbindelserna med viss främmande stat, införande av stoppris på varor, införande av produktionsfaktorskatt — den s.k. promsen. På alla dessa tre punkter hävdade TCO-S att det förelåg förhandlingsskyldighet. Staten ansåg att förhandlingsskyldighet icke förelåg. Hans Gustafsson har tidigare i den här debatten talat om den återhållsamhet som präglar de fackliga organisationerna, vilket ansvar de känner. Jag vill då fråga: Är det ett nypåkommet ansvarskännande — någonting som har kommit under senare tid? Eller menar Hans Gustafsson att dessa svar, att facket skall förhandla om exempelvis brytande av förbindelserna med främmande makt, speglar vad facket i dag har för anspråk på inflytande och medbestämmande? Det skulle vara intressant att få höra Hans Gustafsson utveckla sin syn på en av de tre fackliga organisationernas synpunkter på dessa saker. Domstolen tar fasta på beslutets — i detta fall propositionens — adressat, dvs. vilken kategori beslutet direkt tar sikte på. Domstolen menar att normalt riktar sig regeringens propositioner i första hand till allmänheten och ej till de anställda i egenskap av anställda. Man menar visserligen att undantag finns, exempelvis en proposition med förslag till ändringar i lagen om offentlig anställning rörande disciplinpåföljd. Adressaten är i detta fall de offentligt anställda, och denna proposition är alltså rimligtvis förhandlingsbar. Fru talman! Med denna tillämpning av — låt oss kalla det — adressatprincipen som arbetsdomstolen tar fram i den aktuella domen, borde det enligt min uppfattning finnas möjligheter att från regeringens sida genom statens förhandlingsråd kraftigt begränsa förhandlingsskyldigheten vad avser propostionerna och på så sätt tillgodose de moderata motionskraven. Detta är också till gagn för regeringar i framtiden, oavsett partipolitisk hemvist. Allan Ekström yrkar på att kommunstyrelse inte skall omfattas av primärförhandlingsskyldighet, i vart fall inte om förhandlingar ägt rum under ärendets tidigare beredning. Bakgrunden till dessa motionsyrkanden är bl.a. ett antal domar i arbetsdomstolen som rört förhandlingsskyldigheten på kommunstyrelsenivå i bl.a. Järfälla, Nacka och Borås. Domarna har utan tvivel skapat stort osäkerhet vad avser gränsdragningarna mellan den politiska demokratin och personalens medbestämmande. Även här förde Hans Gustafsson det resonemanget att den politiska församlingen — enligt de förtydliganden som framför allt LO gör — får fatta beslut bara primärförhandling har ägt rum på tidigare nivå, om inga nya omständigheter kommer till. Detta ger anledning till en intressant fråga. Om den i och för sig nya omständigheten skulle tillkomma att skattekraften förändras mellan facknämndens behandling och det tillfälle då kommunstyrelsen har att väga olika facknämnders äskanden mot varandra, skulle detta vara ett motiv för ny förhandling? Enligt min uppfattning är det i ett sådant fall fråga om ett rent politiskt ställningstagande, som de fackliga organisationerna icke skall syssla med eller kräva förhandling om. Det skulle vara intressant att höra hur företrädare för socialdemokratin ser på denna sak. Är en förändring av skattekraften enligt socialdemokraternas uppfattning ett skäl för förnyad förhandling? I sina remissvar över motionerna 215 och 1430 tillstyrker, som tidigare har framgått av debatten, de två kommunförbundens styrelser enhälligt motionskraven, medan de tre personalorganisationerna säger nej. Det är en ganska naturlig, men ändå nog så intressant uppdelning. Här är det också, fru talman, fråga om vem som har möjlighet att utöva makt och inflytande. Det är ganska rimligt att de fackliga organisationerna har denna ambition, men det är också rimligt att politikerna klart markerar var gränsen går mellan å ena sidan den politiska demokratin och å andra sidan legitima inflytandefrågor utifrån facklig synpunkt. Samtliga politiska partier — alltså även socialdernhokraterna — vill genomföra åtgärder i syfte att slå vakt om den politiska demokratin, medan personalorganisationerna inte anser detta nödvändigt. Som framgår av betänkandet, och av debatten i kammaren, delar utskottet kommunförbundens uppfattning att det är otillfredsställande att frågan om gränsdragningen mot den politiska demokratin blivit så dåligt belyst i förarbetena till MBL och lagen om offentlig anställning. Mot denna bakgrund finner utskottet det angeläget att denna fråga klaras ut och stannar för att frågan snarast utredes. På så sätt tillgodoses i väsentliga delar motionärernas krav, vilka helt ligger i linje med moderaternas principiella syn. Fru talman! Här har förts en ganska lång diskussion om var socialdemokraterna står i detta ärende. Jag har också ställt ett antal frågor, och det kunde vara av intresse, om man från den sidan ville utveckla sina synpunkter. Hans Gustafsson har, tycker jag, något nonchalerat kommunförbundens yttrande. Man får lätt en känsla av att den socialdemokratiska majoriteten fungerar som drivankare i dessa två förbund, trots att man alltså är i majoritet. Socialdemokraterna har inget att erinra mot att man utreder. Jag har själv möjligheter att mycket nära följa arbetet i både förhandlingsdelegationer och Landstingsförbundets styrelse. Jag kan därför konstatera att den beskrivning som Hans Gustafsson ger icke är med verkligheten överensstämmande. Frågan är alltså: Vilken uppfattning gäller här — Kurt Wards och Inge Hörléns eller Hans Gustafssons? Ärligt talat tror jag att de i själ och hjärta har samma uppfattning, men att det kan finnas behov av att i olika fora framföra olika synpunkter. Det är glädjande att utskottet med sina ställningstaganden har erkänt de problem som i den praktiska vardagen existerar och som förtroendemän i landsting och kommuner, tvärsöver partigränserna, känner osäkerhet inför. Det finns, fru talman, en växande irritation över en situation där ansvaret gentemot väljarna inte följs av samma befogenhet när det gäller den verksamhet som man av väljarna är satt att styra. Jag vill avslutningsvis ge några synpunkter på politikernas ansvar i detta avseende. Det är felaktigt att ensidigt komma med kritik mot de fackliga organisationerna. Politikerna har måhända också sin del av ansvaret. AD-domarna i Järfälla-, Nackaoch Boråsmålen ger kanske anledning att ställa frågan: Sysslar verkligen kommunoch landstingspolitiker i tillräckligt hög grad med politik utifrån AD:s definition, när det gäller omfattning, mål, inriktning och kvalitet? Eller har den växande landstingsoch kommunalrådsfunktionen fått ett alltför stort inslag av tjänstemannauppgifter, som i sig försvårar den aktuella gränsdragningen? Är det kanske så, att i de kommuner och landsting där den politiska ledningen klarast uttrycks, blir gränsdragningsproblemen i motsvarande grad mindre? Jag kan inte belägga detta, men själv tycker jag att det kan vara en intressant hypotes, som, om den bekräftas, ger MBL-problematiken en delvis annorlunda vinkling. Det är min förhoppning att den utredning som utskottet snarast vill få till stånd även kan belysa denna typ av frågor. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan avseende mom. 4 och avslag på den socialdemokratiska reservationen nr 2.

Fru talman! Beträffande den moderata reservationen ställde Anders Högmark den retoriska frågan: Är då allt gott och väl? Han undrade också: Var står utskottet och dess ordförande i detta sammanhang? Jag får faktiskt beklaga att Anders Högmark inte lyssnade till det anförande som jag höll allra först, där jag kommenterade både moderatmotionen och den reservation som denna har föranlett. Därför tvingas jag upprepa följande. Under de senaste åren har liknande motionsyrkanden framförts, utan att riksdagen har bifallit dem. Jag är medveten om att tillämpningen av reglerna kan vålla problem. Det är emellertid den nya arbetsrättskommitténs uppgift att noga följa tillämpningen av medbestämmandelagen. Så sker också i detta fall. Det finns enligt utskottets mening inte anledning att föregripa resultatet av kommitténs arbete. Det var ungefär vad jag sade i mitt inlägg, och det trodde jag var svar på den fråga som litet överraskande restes här. Därutöver är att säga att utskottet, inkl. Anders Högmark själv, i betänkandet har avstyrkt andra motioner med hänvisning till att problemen faller under just nya arbetsrättskommitténs uppdrag och att man bör undvika att ta ställning i sakfrågorna innan kommitténs arbete är slutfört. När nu utskottet har gjort samma sak med motionen om den fackliga vetorätten vid entreprenadavtal, är det ett konsekvent handlande i enlighet med utskottets allmänna uppfattning.

Fru talman! Till Elver Jonsson vill jag säga att det mycket klart framgick av hans anförande att utskottet vid ett flertal tillfällen avstyrkt moderata motioner angående vetorätten. Elver Jonsson sade också att han är medveten om att det finns vissa problem. Jag skulle därför vilja ställa frågan: Vilka problem är det som Elver Jonsson uppfattar som besvärande? Och avser Elver Jonsson att i arbetsrättskommittén, där han ingår, att ta upp dessa problem och aktualisera dem? Framför allt vill jag ha svar på frågan: Vilka är de problem som Elver Jonsson och folkpartiet upplever som besvärliga och som nu rapporteras från olika håll i landet? Sedan till Hans Gustafsson. Det är alldeles uppenbart att en sådan här utredning kan belysa en lång rad frågor. I en sådan utredning kan man diskutera om det kan vara rimligt att ha en lagstiftning som ger de nämnda utslagen i arbetsdomstolen. Det är i och för sig inte meningsfullt att kritisera arbetsdomstolens domar, utan väsentligt är i så fall att diskutera huruvida lagstiftningen är riktig och lämplig. Jag har läst den rapport från utvecklingsrådet som Hans Gustafsson nämnde. Det finns även andra saker som man skulle kunna ta upp men som det kanske skulle föra för långt att diskutera här. Bland socialdemokraterna i Landstingsförbundets styrelse och i Kommunförbundets styrelse finns det emellertid en mycket påtaglig irritation över hanteringen av medbestämmandelagen ute i kommunerna och över de domar som avkunnats av arbetsdomstolen utifrån gällande lagstiftning. När jag ställde frågan om vilken uppfattning det är som gäller, menade jag framför allt: Vilken uppfattning inom socialdemokratin gäller? Jag har uppfattat Hans Gustafssons svar så att Hans Gustafsson och utskottsminoriteten har en annan uppfattning om problemen än den som majoriteterna i Kommunoch Landstingsförbundet har, företrädda av Inge Hörlén resp. Kurt Ward. Det är bra att det ges belägg. Det råder tydligen delade uppfattningar inom socialdemokratin i den här frågan.

Herr talman! Inte heller jag tror att det är en omfördelning av makt mellan olika personalkategorier — från en klinikföreståndare till ett samarbetsorgan — som föranlett utskottet att skriva på det sätt man gjort. Jag underströk också i mitt inlägg att politikerna har ett ansvar för att renodla de politiska frågeställningarna, så att man från början måhända får en klarare gränsdragning mellan den politiska demokratin och den praktiska hanteringen av MBL ute på förvaltningarna. Hans Gustafsson undrade vilka frågor man skall få belysta i en utredning.

Det finns en lång rad frågor som verkligen tål att diskuteras. Eftersom Hans Gustafsson slutligen inte har nämnt någonting om TCO:s uppfattning, vill jag säga att jag uppfattat hans tystnad så, att han tar avstånd från TCO:s bedömning att de typexempel som togs upp var förhandlingsbara, exempelvis brytande av förbindelser med främmande makt och införande av proms.

Herr talman! Arbetsmarknadens parter har haft en avgörande betydelse i uppbyggnaden av det svenska välståndet. Samarbetet dem emellan har präglats av en vilja till samförstånd och av att man haft vårt gemensamma bästa för ögonen. Också i de fall där parterna sett sig tvingade gripa till stridsåtgärder har dessa med få undantag genomförts i en form som stått i relation till syftet med striden och på ett sätt som tagit hänsyn till tredje mans intressen. Sverige har blivit känt för att vara ett land som är jämförelsevis fritt från konflikter på arbetsmarknaden. Saltsjöbadsavtalet 1938 drog upp de spelregler som i stort sett har gällt mellan parterna alltsedan dess. Senare lagstiftning har tagit hänsyn till de relationer som har rått mellan parterna. Dessa har baserat sig på en strävan att uppnå balans mellan parterna och neutralitet från statsmakternas sida. Rätten att vidta fackliga stridsåtgärder skrevs också in i grundlagen 1974 med hänvisning till att det var en i Sverige fast etablerad tradition att man i största möjliga utsträckning skulle överlämna åt arbetsmarknadens parter att själva lösa uppkommande frågor på det fackliga området. År 1976, då vissa ändringar i regeringsformen beslutades, framhölls att det även i framtiden i första hand borde ankomma på parterna själva att begränsa skadeverkning arna för tredje man och samhället i stort av stridsåtgärder vid arbetskonflikt dem emellan. I det sammanhanget uttalade också riksdagen att rådande principer för arbetsstrid varit en styrka för svenskt arbetsliv och en viktig förutsättning för vårt ekonomiska framåtskridande. I sin reservation nr4 vid arbetsmarknadsutskottets betänkande gör socialdemokraterna gällande att arbetsgivarpartens oinskränkta lockouträtt stärker dennes ställning och medför en obalans i parternas påtryckningsresurser. I den motion som ligger till grund för reservationen gör socialdemokraterna en jämförelse med förhållandena i andra länder och hävdar att den svenska situationen är unik för vårt land. Socialdemokraterna kräver en utredning om konsekvenserna av arbetsgivarpartens oinskränkta lockouträtt. Vpk kräver i sin mycket vidlyftiga motion förbud mot rätten att tillgripa lockouter. Motionsförslagen har liksom övriga förslag i detta betänkande varit föremål för en omfattande remissbehandling. Endast en remissinstans kräver ensidig utredning om inskränkningar i lockouträtten, nämligen LO. Övriga remissinstanser, inkl. TCO och SACOY/SR, hänvisar till behovet av jämvikt mellan parterna och avstyrker en ensidig utredning. I den mån remissinstanserna inte avvisar en utredning anser de att båda parters möjligheter att vidta stridsåtgärder i så fall bör bli granskade. Den jämförelse som av socialdemokraterna görs med förhållandena i andra länder är — som framhållits av bl.a. arbetsdomstolen — missvisande. Arbetsdomstolen anser för sin del att den viktigaste frågan vid en eventuell utredning borde vara vilket system som är bäst ägnat att bevara arbetsfreden och därmed undvika de utomordentliga påfrestningar på samhället som en omfattande arbetskonflikt för med sig. Vid en sådan analys bör man också studera frågan, om det kan vara påkallat att — efter mönster av förhållandena i Danmark och Norge - införa ett system med mera aktivt politiskt ingripande i lönerörelserna, i sista hand i form av tvångsskiljedom. Vid bedömningen av värdet av olika stridsåtgärder på arbetsmarknaden måste man betänka att vårt samhälle har förändrats kraftigt under senare år. En till synes begränsad stridsåtgärd kan genom företagens och samhällets ökade sårbarhet få mycket stora konsekvenser. Arbetstagarparten har en omfattande arsenal av punktåtgärder till sitt förfogande som inte har någon motsvarighet på arbetsgivarsidan. En blockad mot övertidsarbete, jourarbete och beredskapsarbete eller en blockad mot tjänsteresor kan vara ytterligt bevärande för arbetsgivarparten samtidigt som de innebär marginella uppoffringar för arbetstagarna. Det är mot den bakgrunden som man måste bedöma utvecklingen under 1980 års arbetsmarknadskonflikt, vilken åberopas i motionerna. Händelserna 1980 var unika för svenska förhållanden. Effekterna för samhället blev mycket stora. Mot den bakgrunden har arbetsmarknadsmi nistern beslutat genomföra en fristående kartläggning av de senaste årens erfarenheter på detta område. Vid den kartläggningen och de överväganden denna kommer att ge anledning till anser jag det angeläget att de synpunkter som framförts från remissinstanserna om behovet av balans mellan parterna i fråga om möjligheter att genomföra stridsåtgärder på arbetsmarknaden beaktas. Vid bedömingen bör också förhållandena i våra nordiska grannländer Norge och Danmark bli föremål för överväganden. Vi har nyligen sett exempel på vilka former en sådan stridsåtgärd kan ta. Ett företag i Ullared är utsatt för blockad från Handelsanställdas förbund trots att de anställda uttryckligen sagt ifrån att de inte är intresserade av att kollektivavtal tecknas. Det fåtal anställda som är medlemmar i Handels har som en följd av aktionen begärt sitt utträde. Det antyds emellertid från fackligt håll att utträde inte kommer att beviljas. I stridsåtgärderna ingår blockad också från andra fackförbund, såsom Transportarbetareförbundet, med resultat att företagets möjligheter att över huvud taget bedriva sin verksamhet äventyras. Ett annat exempel är den nu riksbekanta ägaren av en bensinmack i Stöde i Medelpad som försatts i blockad av Transportarbetareförbundet, trots att rörelsen endast sköts av ägaren och hans familj. Vi har tidigare i debatten i dag hört att det också förekommer att fackförbund ensidigt säger upp avtal med enmansföretag och då i syfte att godtyckligt svartlista entreprenörer. Detta är flagranta exempel på hur starka fackliga organisationer kränker enskildas rätt att själva besluta om huruvida de önskar tillhöra en organisation eller ej. Rätten att tillhöra en organisation är självskriven i Sverige och inskriven i lag. Lika självklar borde rätten vara att slippa tillhöra en organisation. Frågan om dens.k. negativa föreningsrätten, dvs. rätten att slippa tillhöra en organisation, är föremål för behandling i den nya arbetsrättskommittén, vilket också påpekas i utskottets betänkande. I det särskilda yttrande som den moderata gruppen framlagt framhålls att det är väsentligt att den enskildes integritet respekteras. Vi har en mycket hög organisationsgrad på den svenska arbetsmarknaden i jämförelse med andra länder. Trots detta är det många löntagare och arbetsgivare som föredrar att stå utanför de avtalsslutande organisationerna. Denna valmöjlighet måste finnas, och vi förutsätter att det blir ett resultat av den nya arbetsrättskommitténs arbete. Jag vill i det här sammanhanget också nämna några ord om motion 327 av Allan Ekström och Ingegerd Troedsson angående förhandlingsskyldighet vid tillsättning av chefsbefattningar. Arbetsdomstolen har tolkat lagen så, att tillsättningar av chefer innebär en viktigare förändring och att förhandlingsskyldighet föreligger. Otvivelaktigt medför denna skyldighet i många fall problem, framför allt på den privata sektorn. Till skillnad från den offentliga sektorn finns det på den privata sektorn krav på sekretess i samband med behandlingen av ansökningar till chefsbefattningar. Det förekommer att sökandena drar tillbaka sina ansökningar av rädsla för att deras identitet skulle kunna röjas, om flera parter skall granska ansökan. I flera fall har det också hänt att det oavvisliga kravet på sekretess inte har respekterats fullt ut. Detta är en angelägen fråga för företagens möjligheter att rekrytera kompetenta chefer och att få ett tillräckligt underlag vid rekryteringen. Vi har från moderat håll denna gång nöjt oss med att konstatera att förhandlingar om ett medbestämmandeavtal nu påbörjats på den privata sektorn, och vi utgår från att frågan i det sammanhanget får en tillfredsställande lösning.

Herr talman! Först skall jag säga några ord om den debatt som förevarit före det senaste moderata inlägget. Det har ju varit en debatt om den offentliga sektorn. Man måste väl säga att den debatten verkligen har varit en skendebatt. Det kan naturligtvis inte vara ett hot mot den politiska demokratin att anställda inom den offentliga sektorn har klara partsförhållanden gentemot sina respektive arbetsgivare. Det kan heller inte vara så, att de anställda inom den sektorn inte skall ges möjligheter till samma fackliga rättigheter som de skulle ha på den privata sektorn. Vad den här debatten har visat på — och vad som även i andra sammanhang har påvisats — är att borgarna inte vill att de anställda inom den offentliga sektorn skall ha dessa rättigheter. Det tycker jag är anmärkningsvärt, och detta måste också tillföras den här debatten. Sedan skall jag komma in på varför jag egentligen steg upp i talarstolen i dag — jag var ju inte förhandsanmäld. Men det händer ibland att det sägs någonting i den här salen som kan föranleda att man känner sig tvungen att gå upp och tala. Så hände i dag, när moderaten Sten Svensson i sitt inledningsanförande angrep elfacket i Stockholm. — Elfacket i Stockholm är, närmare bestämt, Svenska Elektrikerförbundets avd. 1,i dagligt tal El-ettan. — Sten Svensson angriper El-ettan utan att egentligen veta vad han talar om. Själv har jag i elva år suttit i styrelsen där — och gör det fortfarande — varav tio år som sekreterare och medlem i arbetsutskottet, varför jag utgår från att jag har ”mer på fötterna” än vad Sten Svensson har. Han ondgör sig över vårt fackliga arbete. Det är han naturligtvis i och för sig inte ensam om att göra — det gör hans uppdragsgivare här i riksdagen, Svenska arbetsgivareföreningen och dess medlemsorganisation Elektriska arbetsgivareföreningen, också. Men vi försöker faktiskt leva upp till vår målsättning att vara en facklig kamporganisation, en organisation för våra medlemmar, som skall stå emot arbetsköparnas organiserade attacker från höger. Vi verkar naturligtvis också för våra medlemmar emot den typ av skumma företag som i alltför stor utsträckning finns inom branschen och även inom andra branscher. I Storstockholmsområdet finns det ungefär 350-450 enmansföretag, s.k. enmansskuttar, varav vi hade avtal med ca 160. De avtalen tillkom främst efter det att medbestämmandelagen hade antagits, då många av de där skuttarna stod i kö för att få ett avtal. Vi tecknade avtal med dem. Varför det? Jo, vi fick då möjlighet att förhandla och kunde känna dem på pulsen. Vi tänkte: Är de avtalsbundna, så har vi litet mer att sätta emot, om det skulle visa att de inte är seriösa i olika sammanhang. Men nu blev det inte riktigt på det viset. Tyvärr inskränker sig ju informationsplikten enligt 19§ i medbestämmandelagen till de företag där det finns anställda. Hur är då de verkliga förhållandena? Jo, först och främst har vi naturligtvis för upprätthållande av avtalen kostnader, för bl.a. prislistor och avtalstryck, information och sådant, som varje år uppgår till ganska stor omfattning. Det finns anledning att undersöka vilken form av verksamhet som förekommer. Ofta ligger de här företagens priser mycket under de större företagens marknadsmässiga priser, s.k. minipriser. Vad är anledningen till det? De större företagen är avtalsbundna, och deras anställda har avtalsenliga löner. Anledningen kan då möjligen vara att skuttarna dels inte har tillämpat avtalsenliga löner, dels att de — det har vi i många fall kunnat konstatera—inte följt de regler som gäller på skatteområdet. De betalar inte skatter och arbetsgivaravgifter m.m., så som är föreskrivet. Man kan naturligtvis, som moderaterna säger, hänvisa till att detta inte är något som faller under 38 § medbestämmandelagen. Vi tycker dock inte att det finns någon anledning att sopa undan den möjlighet som denna paragraf ger de fackliga organisationerna att ta sin del av ansvaret för en upprensning i det här träsket. Vad som kan verka litet förvånande för dem som är insatta i branschen är attskuttarna, enmansföretagen, ger sig in på arbetsområden där det gäller att ha 10-15 anställda som jobbar. I många fall är jobben av den storleksordningen. Man kan fråga sig hur det kan gå ihop, när det bara gäller enmansföretag? Det är de här skälen som ligger i botten när vi säger upp avtalen med de aktuella företagen. Dessa avtal har nämligen då givit någon form av legitimation för det seriösa i verksamheten. Vi finner inte från den fackliga organisationen någon anledning att bidra till att ge intrycket att dessa företag har en seriös prägel. Vi anser oss i stället ha skyldighet att motverka dem, när de uppträder på det sätt som de gör. Om det är på det viset att de fackliga avtalen har utnyttjats som någon form av legitimation av det seriösa i verksamheten, vill vi inte vara med. Jag ser att min taletid är slut, och jag ber att få återkomma.
Herr talman! Låt mig slå fast vad jag gav uttryck för i mitt inledningsanförande, nämligen att problemen på skatteuppbördens och skattekontrollens område skall klaras ut inom skattepolitikens ram, inte genom skärpningar i arbetslagstiftningen och andra åtgärder på dess område. Vi har inom trepartiregeringen medverkat till ytterligare åtgärder på detta område. Jag vill be Tommy Franzén att läsa två motioner som är väckta under den allmänna motionstiden om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten och om problemen med dens.k. svarta sektorn. Där finns svar nog på den problematiken. Jag vill slå fast att dessa frågor skall behandlas där de hör hemma. Sedan är det på det sättet att den nämnda annonsen faktiskt föreligger. El-ettan i Stockholm har sagt upp kollektivavtalet med 70 i annonsen namngivna företag. De fackliga förtroendemännen på samtliga förbundsområden har uppmanats använda sin vetorätt för att hindra dessa företag från att få jobb. Jag skall till kammarens protokoll citera vad El-ettan faktiskt har skrivit i sin annons: ”Vi har därför beslutat att säga upp alla kollektivavtal med företag som saknar anställda. Vi anser oss inte ha skyldigheten att seriösförklara fåmansbolagen som medvetet driver sin verksamhet på ägarnivån. Vi uppmanar fackliga förtroendemän på samtliga förbundsområden att ej godkänna avtalslösa företag såsom entreprenörer. Vi anser att dessa arbetstillfällen skall förbehållas de seriösa företagen och våra medlemmar.” Jag vill också göra Tommy Franzén uppmärksam på ytterligare ett exempel, nämligen från Tidaholm. Där har Träindustriarbetareförbundet krävt att BPA skulle bojkotta ett företag inom vilket de anställda vägrat gå medi facket. Om detta hot hade fullföljts hade följden blivit nedläggning och arbetslöshet, men tack vare ett ingripande från de anställda själva kunde detta hot avvärjas. Jag frågar mig, herr talman, vad det är för föreningsrätt vi har i vårt land, när sådana här händelser tillåts. Behöver inte den negativa föreningsrätten stärkas, när facket t.o.m. säger upp kollektivavtal med vissa företag, för att kunna slå mot andra enmansföretag som inte har tecknat sådana avtal? Jag konstaterar nu att Tommy Franzén verkligen har solidariserat sig med dylika företeelser.

Herr talman! Jag kan nämna, att innan vi sade upp avtalen med dessa företag, tillskrev vi dem och frågade hur de skulle ha verksamheten i fortsättningen. Vi erbjöd oss också att ställa upp i förhandlingar. De som inte svarade eller som inte hade godtagbara skäl sade vi upp avtalen med och namngav i vår annons. Det är naturligtvis glädjande både för mig och för El-ettan m.fl. att högerpolitiker angriper vår verksamhet. Det är ett bevis bland många andra för att vi håller oss på rätt sida om rågången. Den moderata attacken mot 38§ om vetorätten har naturligtvis två orsaker. För det första vill man avstå från de möjligheter som finns när det gäller att kontrollera och motverka ekonomisk brottslighet. Sten Svensson hänvisar till två motioner från januari. Jag har naturligtvis tagit del av dessa motioner. De är utformade på samma dåliga sätt som attacken mot ekonomisk brottslighet, som moderaterna i regeringsställning verkade för att man inte skulle lägga fram förslag om. Det gällde alltså skatteflyktsklausu len. Detta är bara ett av flera bevis på moderaternas motstånd mot att vilja motverka den ekonomiska brottsligheten. Att de fackliga organisationerna genom vetorättsparagrafen i MBL har fått en möjlighet är tydligen någonting som man ondgör sig över ännu mer. För det andra beror naturligtvis attacken mot 38 § på att man från moderat sida vill förhindra fackets lilla maktmöjlighet enligt medbestämmandelagen. Man vill alltså återgå till den gamla arbetsköpardiktaturen på arbetsplatserna. När vi uppmanar förtroendevalda inom andra förbundsområden gör vi det med utgångspunkt i det som bl.a. moderaterna har använt som argument i sin reservation i detta betänkande. Där säger man att ”varken entreprenadföretagen eller deras fackliga organisationer har möjlighet att påverka eller ens föra fram synpunkter vid beställarföretagets förhandlingar med de fackliga företrädarna vid det egna företaget”. Jag måste tydligen förklara för Sten Svensson, eftersom han inte tycks begripa det, att det finns ett bra samarbete mellan de olika fackliga organisationerna både på det centrala och på det lokala planet, där naturligtvis många sådana här frågor diskuteras. Jag har själv erfarenhet, eftersom jag har suttit i otaliga överläggningar med kommunalanställdas fackliga företrädare just i diskussioner om 38 §.
Herr talman! Det finns i dag många exempel på hur facket utnyttjar sin vetorätt och att man inte tillmäter rätten att stå oorganiserad något som helst värde. Jag kan anlägga ytterligare några synpunkter beträffande det exempel som Sonja Rembo anförde nyss i debatten. Det gäller Handelsanställdas förbunds agerande i det lilla samhället Ullared i Halland. På lördag kommer en demonstration att gå fram i det lilla samhället, upplyser i dag en dagstidning. Blockaden betecknas som den största någonsin i Sverige mot ett enskilt företag. Men de anställda ställer sig lojalt på arbetsgivarens sida. 10 av de 160 anställda var tidigare medlemmar i Handels, men har efter blockaden begärt utträde ur facket. Invånarna i samhället har också lagt sig i striden och menar att facket inte kan tvinga en arbetsgivare att teckna ett kollektivavtal. Allt detta visar, som jag har slagit fast tidigare i debatten, att agerandet ute på fältet i dag styrs av helt andra motiv än de motiv som lagstiftaren redovisade i förarbetena till medbestämmandelagen. Jag tycker att Tommy Franzén verkligen har bekräftat att så är fallet och att han dessutom har solidariserat sig med dessa destruktiva företeelser på arbetsmarknaden.
Herr talman! Att som Sten Svensson säga att jag solidariserar mig med destruktiva företeelser på arbetsmarknaden låter sig naturligtvis göra med utgångspunkt i de grundvärderingar Sten Svensson har. Han vill ha tillbaka den tid då de fackliga organisationerna inte hade någon möjlighet enligt lagen att fästa uppmärksamheten på och ingripa mot olika företeelser. Jag vill betona att möjligheterna inte heller i dag är stora, men de finns i alla fall, och det är bl.a. dem vi diskuterar här. Naturligtvis kan fackliga engagemang och åtaganden ta sig olika uttryck. Sten Svensson återkommer oupphörligen till El-ettans agerande, och han angriper facket och säger att man inte har agerat på ett riktigt sätt. Han menar att El-ettan sagt upp avtalen för att omöjliggöra för de här enmansskuttarna att bedriva sin verksamhet. Men låt mig med ett kort citat peka på vad som står i det installationsavtal som är tecknat mellan Svenska elektrikerförbundet och Elektriska arbetsgivareföreningen, som i sin tur är medlemmar i SAF. I installationsavtalet står det: ”Arbetsgivaren förbinder sig att vid anlitande av underentreprenör tillse följande: Jag skulle vilja rekommendera Sten Svensson att studera det här avtalet och också att besöka Svenska arbetsgivareföreningen och där ta upp samma diskussion som han har försökt att föra med mig. Det handlar ju nämligen om att vi inte gillar skumma enmansföretag. Svenska arbetsgivareföreningens medlemsorganisation Elektriska arbetsgivareföreningen har skrivit under det här avtalet, och man har också utformat texten — det är ju vad som är brukligt i sådana här sammanhang. Sten Svensson kom också in på frågan om blockader. Jag vill säga att det ofta finns anledning att ta till blockad. Tyvärr görs det kanske alltför sällan. Orsaken till att Sten Svensson ondgör sig över att de fackliga organisationerna har dessa möjligheter är naturligtvis att han inte tycker att facket skall ha någonting att säga till om. Men en facklig organisation som vill gå i spetsen och driva kamp för sina medlemmar tar naturligtvis till de medel som den anser vara lämpliga — sedan må de medlen vara inskrivna i lagstiftning eller ej.

Herr talman! Enligt pressuppgifter skulle ordföranden i Statsanställdas förbund efter konflikterna våren 1980 ha uttalat: ”Vi skulle aldrig drömma om att använda samma stridsåtgärder i morgon som under konflikten!” Han erkände också, att dagens samhälle är betydligt mer komplicerat än man förutsåg, när de offentligt anställda fick strejkrätt 1966. För egen del var jag vid den tiden mycket engagerad i den fackliga debatten på såväl lokalt som relativt centralt plan inom dåvarande Posttjänstemännens förening, PF. Jag varnade då för just sådana situationer som uppkom våren 1980. Tyvärr har jag blivit sannspådd, även om andra fackligt aktiva då menade att jag ”målade fan på väggen”. Jag hävdade då — och det gör jag alltjämt — att den s.k. frikretsen, dvs. personer utan strejkrätt, borde vara större än vad den blev och fortfarande är. Genom olika tekniska hjälpmedels utnyttjande har allt flera kommit i den situationen att de — om de får strejka — har en möjlighet att lamslå mycket stora delar av den offentliga verksamheten. Låt mig bara som exempel nämna tågoch flygledare, viss personal vid några datacentraler, postala huvudkassörer m.fl. Även om denna problematik varit uppe till debatt vid skilda tillfällen — exempelvis genom nuvarande statsrådet Olof Johanssons interpellation till dåvarande statsministern Olof Palme 1971 — så har ännu inga effektiva åtgärder vidtagits för att öka allmänhetens skydd mot samhällsfarliga eller i vart fall ur samhällets synpunkt oacceptabla konflikter. I anslutning till behandlingen av min motion 1980/81:1438 har utskottet på s. 46 i sitt betänkande skrivit: ”T huvudavtalen på arbetsmarknaden finns regler som syftar till att parterna inför en konflikt skall ta hänsyn till samhällsskyddets intressen. I det statliga huvudavtalet på arbetsgivarverkets avtalsområde finns bestämmelser om att vissa befattningshavare inte får omfattas av stridsåtgärder. Reglerna innebär att nämnda befattningshavare inte kan tas ut i strejk eller utsättas för lockout. De tillhör den s.k. undantagskretsen enligt en förteckning som är fogad till avtalet.” Och så kommer det viktiga: ”Motsvarande ordning gäller för riksdagens del. Däremot saknas undantagskretsar på kommunernas och landstingens avtalsområden. Överläggningar i frågan har tidigare förekommit men har inte lett till något resultat. Motionärens förslag skall ses mot bakgrunden av erfarenheterna från 1980 års arbetsmarknadskonflikt på den offentliga sektorn. Som tidigare sagts har det aviserats en kartläggning av erfarenheterna från bl.a. denna konflikt. Med hänsyn härtill avstyrker utskottet motionen.” Jag menar emellertid att de offentliga arbetsgivarna nu snarast måste ta upp denna fråga till överläggning med de fackliga organisationerna för att få till stånd en översyn och utvidgning av vilka grupper som skall tillhöra den s.k. frikretsen och därmed stå utanför gängse strejkrätt och också utanför möjligheterna att bli lockoutade. Herr talman! Att ta strid med utskottet anser jag vara meningslöst, men jag hoppas att den här motionen i någon mån kan påskynda utarbetandet av en vettig lösning av dessa viktiga frågor. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Om det vid något tillfälle under den förestående voteringen uppkommer lika röstetal och kammaren beslutar att återförvisa ärendet till utskottet kommer varje avsnitt i utskottets hemställan som försetts med särskild rubrik att betraktas som ett ärende.
Om det vid något tillfälle under den förestående voteringen uppkommer lika röstetal och kammaren beslutar att återförvisa ärendet till utskottet kommer varje avsnitt i utskottets hemställan som försetts med särskild rubrik att betraktas som ett ärende. Återförvisningsbeslutet kommer därför att avse endast det avsnitt inom vilket lika röstetal uppkommit.
Återförvisningsbeslutet kommer därför att avse endast det avsnitt inom vilket lika röstetal uppkommit.

Herr talman! Vi har på svensk arbetsmarknad en omfattande ledighetslagstiftning, som syftar till att ge den anställde rätt till ledighet från arbetet med bibehållen anställning vid vissa givna tillfällen, då det anses att arbetstagaren bör kunna få åtnjuta ledighet från arbetet. De flesta av de ledighetslagar som nu finns har tillkommit under efterkrigstiden.

De senaste av dessa ledighetsreformer genomfördes i mitten av 1970-talet. När man nu efter något år kan summera värdet av en del av ledighetsreformerna står det klart att den enskilde arbetstagaren tillgodogjorts både mätbara materiella värden och värden som inte är mätbara men som, om de närmare analyserades, klart skulle dokumentera att rätten till ledighet från arbetet stärkt arbetstagaren i hans egenskap av medborgare i samhället. Men det står lika klart att ledighetsreformerna har givit god avkastning även för samhället och företagen. För visst är det en samhällsekonomisk vinst att enskilda arbetstagare genom studier inom ramen för studieledighetslagen kan endera förkovra sig inom sitt yrke eller lära sig ett annat, mera kvalificerat yrke. Likaså är det självfallet av stort värde för både den enskilde och samhället att anställda genom föräldraledighetslagen ges chansen att fungera som föräldrar utan att deras arbete lägger hinder i vägen och att de därigenom kan fortsätta att göra en aktiv yrkesinsats även under de perioder då föräldraskap medför större ledighetsbehov. Herr talman! I det betänkande angående rätt till ledighet som arbetsmarknadsutskottet nu presenterat finns inga större synbara skillnader mellan oss socialdemokrater och de borgerliga partierna. Men detta skall inte tas som ett uttryck för att allt skulle vara gott när det gäller ambitionerna att bevara nu gällande ledighetsreformer. Nej, i det avseendet tycker vi socialdemokrater att de borgerliga partierna liksom lurar i vassen — vi märker att särskilt moderaterna inte är främmande för en viss uppluckring av ledighetsreformerna. Tecken på detta finns bl.a. i det särskilda yttrande som moderaterna fogat till betänkandet. Tvärtemot moderaterna har vi socialdemokrater, likaledes i ett särskilt yttrande, slagit fast att den översyn av ledighetslagstiftningen som nu pågår inte får leda till att nuvarande möjligheter till ledighet för skilda ändamål sätts i fråga. Socialdemokratin står alltså fast vid att de ledighetsskäl som nu gäller, även framdeles skall gälla. Men vi är inte främmande för att den lagfästa möjligheten till arbetsledighet kan komma att utökas av sådana skäl som aktualiserats av bl.a. Gunnar Nilsson i motion 1061. Motionärerna har begärt att rätten till ledighet för utförande av föreningsuppdrag i skolan skall omfatta alla utbildningsformer. I dag kan man få ledigt för föreningsuppdrag i grundskolan. Men mot bakgrund av den debatt som pågår om nödvändigheten av att kunna påverka ungdomar att satsa på en yrkesframtid inom praktisk yrkesverksamhet borde ett krav av den art som finns i motion 1061 inte bli utsatt för något dröjsmål innan det bifalls. Utskottet anför att motionen skall beaktas i det pågående utredningsarbetet, som skall redovisas senast i november 1982. Vi accepterar denna väntetid av två skäl. Dels kan kanske en översyn av ledighetslagstiftningen medverka till att det blir ett slut på den vulgärdebatt gentemot lagfästa ledigheter som drivs under härförare från arbetsgivarorganisationerna och med starkt bifall från moderaterna. Dessa gemensamma intressen är tyvärr inriktade på en återgång till de tider då ingen rätt till arbetsledighet fanns. Dels kan den utsatta utredningstiden bli räddningsplankan för fortsatt ledighetslagstiftning. Tiden är ju satt till november 1982, och då hoppas vi åter ha en löntagarvänlig socialdemokratisk regering här i landet. En sådan regering kommer aldrig att infria arbetsgivarintressenas krav på slopande av ledighetsreformer. Herr talman! Lahja Exner kommer senare att redogöra för den inställning som socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet har i de delar av betänkandet som jag inte har berört. Jag vill mot bakgrund av vad jag här har anfört om socialdemokratins syn på gällande lagfäst rätt till ledighet från arbetet yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Antalet sysselsatta ökade under 1970-talet med 270 000 personer eller i genomsnitt 0,7 20 per år. Trots detta minskade den totalt arbetade tiden med samma procentsats, dvs. 0,7 9o. Det finns flera orsaker till den sjunkande arbetstiden. En av dem är otvivelaktigt de olika möjligheter vi har beviljat oss att vara borta från arbetet. Den femte semesterveckan och de olika lagar och avtal om ledighet som har trätt i kraft under perioden har medverkat till denna utveckling. I ett internationellt perspektiv visar mätningar inom verkstadsindustrin att den faktiskt arbetade tiden per arbetare är lägre i Sverige än i något annat jämförbart land. Skälet är främst vår mycket höga frånvaro, som är mer än dubbelt så hög som i våra viktigaste konkurrentländer. En färsk undersökning bland 16 företag med sammanlagt ca 42000 arbetstagare i olika branscher visar att totalfrånvaron för manliga arbetare låg på ca 20 96 och för kvinnliga arbetare på ca 26 70. Endast 8,5 resp. 14,5 7 härav var sjukfrånvaro. Än högre frånvaro kan registreras på den offentliga sektorn. För vårdpersonal redovisas en frånvaro på 33 20. Sjukvården beräknas förlora ca 25 miljoner arbetsdagar per år på frånvaron. Statistiken visar att dens.k. övriga frånvaron har mer än fördubblats på tio år. Då är således frånvaro på grund av sjukdom, semester eller värnpliktstjänstgöring borträknad. Det är givet att den höga frånvarofrekvensen vållar inte bara företagen utan samhället som helhet stora kostnader, såväl direkta kostnader som kostnader i form av produktionsoch produktivitetsbortfall. Särskilt är det den korta, oplanerade frånvaron som skapar problem och värst utsatta är de små arbetsplatserna, som av naturliga skäl inte har någon större flexibilitet. Men för ett företag på en liten ort kan också den planerade längre frånvaron vålla svårlösta problem, eftersom det kan vara omöjligt att få tag på en lämplig vikarie. Där vikarie står att få, blir det ofta fråga om att under en längre tids frånvaro byta och lära upp vikarie kanske både en, två och tre gånger. Av de 19 olika möjligheter som finns att vara borta från arbetet är 12 fastställda i lag. Övriga har tillkommit genom avtal mellan parterna på arbetsmarknaden. Alla dessa möjligheter är naturligtvis i och för sig önskvärda och ger de anställda goda möjligheter att förena yrkesverksamhet med andra aktiviteter. Kvinnornas ökade yrkesverksamhet medför krav på viss flexibilitet i arbetslivet för att göra det möjligt att förena omsorgen om barnen med yrkesverksamhet. Detta är fortfarande en kvinnofråga. Den statistik som redovisas i betänkandet visar att kvinnor med barn under sju år har en mer än dubbelt så hög långtidsfrånvaro som män med barn under sju år. Detta hänger naturligen samman med den längre tids frånvaro från arbetet som är ofrånkomlig vid barnafödande, men vi vet också att det fortfarande är kvinnorna som i första hand får ta hand om barnen vid sjukdom eller andra kriser. Befolkningsutvecklingen, såsom den redovisas i LU 80, visar att kvinnorna hör till de grupper som kommer att dominera arbetskraftsutbudet under lång tid framåt. Det kan låta paradoxalt i dagens läge, men utvecklingen visar att de arbetsplatser som inte är beredda att satsa på bl.a. kvinnor kan få problem med nyrekryteringen. Det kommer att bli helt nödvändigt att i än större utsträckning än nu inrätta arbetslivet efter det faktum att människor under en period av sitt liv har omsorgen om små barn. Just därför är det särskilt viktigt att vi prioriterar den gruppen. För att göra det möjligt måste vi kritiskt granska de andra möjligheter vi har att ta ledigt från jobbet med bibehållen anställningstrygghet och i vissa fall helt eller delvis bibehållna anställningsförmåner. Vår ekonomi gör det nödvändigt att vidta alla åtgärder som är möjliga för att sänka kostnaderna och stärka vår konkurrenskraft. I det läget är det rimligt att fråga sig om vi verkligen har råd med ledighet för studier i kombination med generösa studiestöd i samma omfattning som nu. De uppgifter som nyligen kommit fram om ren politisk utbildning som bedrivs på arbetstid och med vuxenstudiestöd avslöjar ett oacceptabelt missbruk av statliga medel och de generösa möjligheterna till fackliga studier på arbetstid. De fackliga organisationernas viktigaste uppgift nu borde vara att medverka till att få svensk ekonomi på fötter, inte till att ställa nya krav på förmåner för de egna medlemmarna och förtroendevalda. Ordföranden vid SKF:s verkstadsklubb föreslog för ungefär ett år sedan att man under några år skulle slopa en del av alla de förmåner vi har så att samhället kan komma på fötter igen. Det ansåg han kunde vara bästa sättet att bevara reformerna för framtiden. Bl. a. nämnde han att om man sätter sig ner och tittar på en del reformer som har med ledighet att göra, upptäcker man säkert att det finns möjligheter utan att det alltför drastiskt påverkar individerna. Så realistiskt ser de på tillvaron som varje dag lever med företagens problem. Det vore önskvärt att den realismen också vann insteg här i kammaren. Av dessa skäl anser vi att den översyn som nu pågår av ledighetslagarna måste leda till förslag om inskränkningar i den nuvarande lagstiftningen. För att klara Sveriges ekonomi måste vi lära oss att prioritera. Av samma anledning är det nödvändigt att genom mindre generösa regler för sjukersättning försöka nedbringa den korta sjukfrånvaron. Det finns ytterligare skäl att kritiskt granska ledighetslagarna. De krav på trygghet i form av rätt till tjänstledighet och återanställningsgarantier som återspeglas i såväl lagstiftningen som flera av motionerna har lett till att vi har fått en växande grupp vikarier på arbetsmarknaden. För dessa finns inte någon motsvarande trygghet. En vikarie kan få vandra mellan olika vikariat i flera år innan han eller hon finner en fast anställning. En vikarie kan också vara småbarnsförälder, men vikarien har ingen anställning att återvända till efter barnafödandet. En vikarie kan också vara intresserad av fackligt arbete men är aldrig tillräckligt länge på en arbetsplats för att hinna engagera sig. Det finns de som trivs med vikariat och uppskattar den flexibilitet den anställningsformen erbjuder, men för de allra flesta är vikariat en påtvingad nödlösning. Vi måste fråga oss om det är rimligt att de redan etablerade skall ha en så allomfattande trygghet i sin anställning att stora grupper stängs ute i en total otrygghet. Utskottets betänkande är enhälligt, men Sune Johansson har rätt när han säger att vi moderater inte ensidigt ser till fördelarna för de enskilda anställda i de här frågorna. Vi ser också till nackdelarna. Vi har därför i vårt särskilda yttrande velat framhålla såväl de ekonomiska aspekterna på ledighetslagstiftningen som de otrygga förhållandena för den växande gruppen vikarier. Vi anser att det är nödvändigt att dessa synpunkter vägs in i den översyn av ledighetslagstiftningen som nu pågår i regeringen. Jag har inget särskilt yrkande utan yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I det paket av trygghetsreformer som förelåg när socialdemokratin 1976 överlämnade regeringsmakten till de borgerliga partierna fanns samtliga de nu befintliga ledighetsreformerna införda och applicerade på svensk arbetsmarknad, och det var en uppgift för politikerna och även för näringslivet att försöka så att säga dra runt det samhälle socialdemokratin lämnade över. Vi finner nu, när vi lyssnar på moderaterna, att man är ute efter att följa minsta motståndets lag, nämligen att man för att, som man säger, kunna klara den svårartade samhällsekonomiska situationen skall avskaffa eller skära remmar ur sådana reformer som genomförts tidigare. Detta slår stenhårt rakt emot de sämst ställda grupperna i samhället. Man agerar som Sonja Rembo här har gjort och säger att man vill prioritera vissa områden. För att vi skall kunna prioritera föräldraledighet och allt det som hör samman med barnomsorg får vi lov att offra någonting annat av de befintliga ledighetsförmånerna, säger hon. Från socialdemokratins sida ser vi samtliga de genomförda reformerna som angelägna att bibehålla, och vi är beredda att påta oss ansvaret för ett bibehållande av dem framöver, om vi åter får regeringsmakten. När det gäller frågan om hur man skall ersätta människor som är borta från arbetet säger moderaterna i sitt särskilda yttrande att det blir en svår situation för dem som skall vikariera för någon som är borta från ett arbete. Det är ingen nyhet. Det har alltid varit så och kommer alltid att vara så när det gäller en vikariatstjänst. Den är tillfällig, den kan aldrig få samma säkra former som en fast anställning. Det ligger i sakens natur, och att dra fram detta när man vill tänka sig en uppluckring av nuvarande ledighetsreformer är ett svepskäl. Nej, jag tror att moderaterna i grund och botten, som jag sade tidigare, strävar efter en återgång till det gamla samhället, en återgång till det samhälle där en person som var sjuk inte kunde ta ledigt från jobbet därför att han inte hade råd till det; därefter fick han kanske en rad följdsjukdomar. Man skall inte heller som enkel arbetstagare ha möjlighet att genom studier på arbetstid sätta sig in i stora, betydelsefulla samhällsfrågor som berör en själv som arbetstagare och samhällsmedborgare. Det är den typen av samhälle moderaterna är ute efter att återskapa, och det kommer vi socialdemokrater alltid att kämpa emot.
Herr talman! Sune Johanssons replik var ett exempel på den debattkonst som socialdemokraterna alltid utvecklar när någon ifrågasätter en del av den utveckling som har skett i Sverige under senare år. I stället för att ta upp en saklig debatt gör man sig skyldig till utfall emot moderaternas samhällssyn.” Det är riktigt att den borgerliga regeringen 1976 fick ta över arvet efter socialdemokratin och har försökt att få det att gå runt, som Sune Johansson uttrycker det. Det har varit ett hårt arbete. Det arvet innebar att lösa den värsta samhällsekonomiska krisen i modern svensk historia. Givetvis hade det, om vi skulle ha velat följa minsta motståndets lag, varit betydligt enklare att på samma sätt som socialdemokraterna hela den tid ni har suttit i opposition komma med överbud och krav på ytterligare kostsamma åtgärder. Det är det som är att följa minsta motståndets lag. Den borgerliga regeringen har valt att försöka anpassa utvecklingen till de rådande förhållandena. Det ligger i sakens natur, säger Sune Johansson, att man tillämpar ett system med tillfälliga vikariat. Ja visst, men genom den nuvarande ledighetslagstiftningen har vi skapat en onormalt stor kår av vikarier. Det normala är att vikariatsanställningar är till för att överbrygga de svårigheter som uppstår på grund av tillfällig brist på arbetskraft. Den som tar ett vikariat gör det kanske av personliga skäl; han eller hon kanske inte vill ha en fast anställning. Men vi är nu på väg att få en kår av ständiga vikarier, och jag kan inte tro att ens socialdemokraterna kan se något positivt i den utvecklingen.
Herr talman! Kåren av vikarier har kanske blivit större under de senaste åren på grund av att utvecklingen har gjort att näringslivet och arbetsmarknaden i regel kanske inte erbjuder någonting annat än vikariatstjänster och korttidsanställningar. Det har varit ont om vanliga tillsvidareanställningar, vilket har gjort att kåren av vikarier har utökats. När vi nu diskuterar de frågor som hänger samman med ledighetslagstiftningen gäller det att fråga sig om frånvaron har ökat i sådan omfattning att det över huvud taget finns anledning att tänka sig en beskärning i den nuvarande ledighetsreformen. Det fanns en tid då både moderaterna och Svenska arbetsgivareföreningen slungade ur sig att korttidsfrånvaron hade ökat i sådan utsträckning att den måste motverkas genom att man ändrar på nuvarande reformer. Men den som studerar den saken finner — och det står också i utskottsbetänkandet — att långtidsfrånvaron är den dominerande frånvaroorsaken i arbetslivet. Det är fråga om semesterfrånvaro eller frånvaro på grund av sjukdom som kräver längre rehabiliteringstid. Det handlar alltså inte om okynnesfrånvaro på det sätt som Arbetsgivareföreningen och moderaterna har sökt slå fast. Man kan således inte påstå att lagstiftningen på detta område är onödig eller stimulerar till missbruk. Låt mig återvända till Sonja Rembos argument i hennes tidigare anförande beträffande studier på arbetstid. Vi har sett att Alf Wennerfors har skrivit en interpellation, i vilken han ställer en fråga om LO:s och socialdemokraternas studiedrive Framtid för Sverige. Moderaterna försöker stoppa den studiedriven, därför att de vet att människor genom en sådan ges möjlighet till saklig information om bl.a. samhällsekonomiska ting. Det vill moderaterna inte vara med om och försöker tydligen stoppa statsbidragsgivningen till denna drive. De säger att studieledigheten på det sätt som den i dag nyttjas inom svensk arbetsmarknad används på ett felaktigt sätt. Vi bestrider detta och anser att vi i så fall många gånger tidigare haft anledning att stoppa statsbidrag till skilda studieprojekt som de borgerliga partierna tagit initiativ till. Vad moderaterna närmast syftar till är tydligen att bekämpa socialdemokratin.
Herr talman! Långtidsfrånvaron har ökat, säger Sune Johansson. Ja visst har den det. Men en av orsakerna är ju de generösa reglerna när det gäller att få ledigt från arbetet, bl.a. för studier. Men också korttidsfrånvaron har ökat. Som jag påpekade i mitt tidigare anförande är det just korttidsfrånvaron som vållar de stora problemen på arbetsplatserna. Var och en som har arbetslivserfarenhet vet hur besvärligt det kan vara när människor kanske ofta är frånvarande och lämnar jobbet åt någon annan att sköta. Jag tycker det är märkligt att socialdemokraterna så emfatiskt försvarar den socialdemokratiska valutbildning som nu tillåts ske på arbetstid med hjälp av vuxenstudiestöd. Sune Johansson vet lika bra som jag att borgerliga partier och över huvud taget andra partier än socialdemokraterna, vilket deras förtecken än är, inte har några som helst möjligheter att få till stånd en rent politisk utbildning på arbetstid. Jag anser inte heller att politiska partier skall ha sådana möjligheter. Det är en typisk fritidsverksamhet som inte har med arbetet att göra. Att de anställda får en samhällsekonomisk utbildning tycker jag är alldeles utmärkt, men det skall vara en neutral sådan utbildning. Får de veta hur samhället fungerar, så kommer de att ha betydligt större förståelse för de åtgärder som kommer att bli nödvändiga i framtiden — och som är nödvändiga redan nu — för att vi skall få svensk ekonomi på fötter och reparera skadorna efter ett långvarigt socialdemokratiskt styre.

Herr talman! Den svenska ledighetslagstiftningen har utformats under flera årtionden. Denna lagstiftning tas årligen upp i riksdagsdebatterna — liksom frågan diskuteras i samhället i övrigt. Hela denna lagstiftning syftar till att människor i arbetsför ålder skall kunna hålla i gång produktionen och samhällsmaskineriet, samt förena detta arbete med sin roll som samhällsmedborgare och föräldrar. Herr talman! När vi behandlar dessa frågor, måste vi ha klart för oss att ledighet för en anställd inte alltid leder till anställning av vikarie. Detta sker främst vid värnplikt, långtidssjukfrånvaro, barnledighet och i samråd med arbetsgivaren planerad tjänstledighet för kompletterande studier, som ofta gör den anställde bättre rustad för fortsatt arbete hos arbetsgivaren. I många fall är sådana studier ett absolut måste, om den anställde skall klara av t.ex. genom datorisering förändrade arbetsuppgifter. Vi lever i en föränderlig värld, och då får vi acceptera att t.ex. vuxenstudier och ledighet för detta ändamål är ett naturligt inslag både för de anställda och för arbetsgivaren i hans verksamhet. Vi kan också konstatera att vikariat har öppnat vägen för många människor till en tillsvidareanställning. Riksrevisionsverkets undersökning visar att förvärvsfrekvensen under de tio senaste åren totalt sett har ökat med 4,8 Zo. Medan männens förvärvsfrekvens minskat med 2,2 20 har kvinnornas ökat med 11,8 96. Det är bland kvinnorna i åldrarna 20-44 år, med barn under 7 år, som förvärvsfrekvensen ökat snabbast. Enligt samma undersökning har frånvaro som varat minst en vecka ökat med drygt 2 20 under 1970-talet. Uppgången gäller i första hand kvinnor med barn under 7 år som utnyttjat sin rätt till föräldraledighet. Den kraftigt ökade förvärvsfrekvensen måste få sätta sina spår i ledighetsstatistiken, om vi menar allvar med allt tal om jämställdhet mellan könen och om vi vill ha ett samhälle där barn betraktas som en tillgång och en gemensam angelägenhet för alla vuxna i samhället. Vi måste därför slå vakt om ledighetslagstiftningen och använda den med både känsla och förnuft.

Herr talman! Betänkande 1981/82:7 från arbetsmarknadsutskottet tar upp till behandling motioner som rör rätten till ledighet från arbetet och som väcktes under allmänna motionstiden. Det är ett enigt utskottsbetänkande, men det finns två särskilda yttranden — ett från socialdemokraterna och ett från moderaterna. Motionerna handlar bl.a. om ledighet vid vård av barn och vård av sjuk anhörig, ledighet för föreningsuppdrag inom skolan och ledighet för utlandsuppdrag. Utskottet avstyrker motionerna med hänvisning till utredningar och utvärderingar som pågår. Allmänt sett har det skett stora förändringar på den svenska arbetsmarknaden under 1970-talet. Kvinnorna har ökat sitt arbetsutbud, och det är bland kvinnorna i åldrarna 20-44 år med barn under 7 år som förvärvsfrekvensen ökat snabbast, som Lahja Exner sade i sitt inlägg nyss. Deltidsarbetet har ockå ökat. Möjligheterna till ledighet från arbetet har ökat samtidigt som tryggheten i anställningen reglerats i lag. Några av ledighetslagarna är delar av den stora arbetsrättsreformen under 1970-talet, ett led i arbetet för ökad demokrati. I proposition 1979/80:150 påpekade dåvarande statsrådet Mundebo att det skett en snabb utveckling när det gäller både möjligheterna till ledighet från arbetet och utnyttjandet av dessa möjligheter, men att det inte gjorts någon samlad analys av vilka konsekvenser som denna utveckling fört med sig. Ett översynsarbete har satts i gång på uppdrag av arbetsmarknadsministern, som har uttalat att syftet med översynsarbetet är att förbättra samspelet mellan olika lagar och därmed arbetsmarknadens funktionssätt utan att för den skull rubba lagstiftningens grundläggande inriktning. Ingemar Eliasson har också uttalat, mot bakgrund av den debatt som förts, att pappornas möjligheter att få ledigt för vård av barn inte skall försämras. Och det är ett viktigt uttalande. Vi socialliberaler anser att barn behöver både sin mamma och sin pappa. Översynen har delats upp på tre delprojekt. Två av projekten är klara och har överlämnats till regeringen. Det gäller riksrevisionsverkets uppdrag — man har utfört en studie av kostnaderna i olika avseenden för den samlade frånvaron från arbetet — och Studieförbundet Näringsliv och samhälles studie av ledighetslagarnas konsekvenser för verksamheten i företag och myndigheter. Det som återstår är den lagtekniska översynen, som utförs inom arbetsmarknadsdepartementet, och den är väl klar relativt snart. Debatten om ledighetslagarna och deras effekt på företagens förmåga att fungera har tidvis varit högljudd och enligt min mening onyanserad. Man har skyllt den minskade arbetstiden och den stora frånvaron från jobbet på ledighetslagarna. Det är därför värdefullt att vi nu får en ordentlig översyn, så att vi vet vad vi pratar om. Socialdemokraterna säger i sitt yttrande, att översynen inte får leda till att nuvarande möjligheter till ledighet inte sätts i fråga och har invändningar mot arbetets uppläggning. Moderaterna anser att utskottet skulle talat mer om alla problem som finns med ledighetslagarna. Utskottsmajoriteten tar fasta på arbetsmarknadsministerns uttalande, att syftet med översynen är att förbättra samspelet mellan de olika lagarna utan att därför rubba lagstiftningens grundläggande inriktning. Den fortsatta handläggningen kommer att ske i nära samråd med arbetsmarknadens parter. Jag vill gärna säga till Sune Johansson att jag håller med om att ledighetslagarna är viktiga. De ger möjlighet till ökad yrkeskunskap och möjlighet till avancemang, vilket också innebär ett samhällsekonomiskt tillskott. De ger möjlighet för barn och föräldrar att vara mera tillsammans. De ger också möjlighet för de fackliga representanterna och de anställda att vara med i företagets arbete på ett riktigt sätt. Till moderaterna vill jag säga, att det säkert finns problem på en del håll, men att jag är övertygad om att problemen har uppförstorats. Den rapport som SNS nyligen har lämnat till arbetsmarknadsministern anför ju att regelsystemet behöver förenklas. De små företagens situation bör uppmärksammas. Här finns alltså en del problem. Men frånvaron med stöd av studieledighetslagen och lagen om föräldraledighet är begränsad, säger utredarna också. Man pekar på att organisationen av verksamheten i företag och myndigheter måste anpassas till de förändrade förhållanden på arbetsmarknaden som nu råder. Det måste man hålla med om —det tror jag är en väldigt viktig markering. Jag skulle vilja fråga Sonja Rembo en sak. Ni har i ert yttrande tagit upp frågan om vikarierna och sagt att detta är ett problem. Det är möjligt att det har blivit ett ökande problem — här gäller det naturligtvis en balansgång. Men hur skall man då angripa detta? Skall de föräldralediga eller studielediga inte få rätt att komma tillbaka till jobbet? Här finns väl också ett arbetsgivaransvar för att man inte låter människor vara vikarier hur länge som helst. Har man vikarier år efter år, måste det innebära att det finns arbetsuppgifter, och då är det väl rimligare att anställa de människorna? Jag menar att vikariat är en chans för människor att komma in på arbetsmarknaden, och det är ett sätt för dem att få arbetserfarenhet. Den som har haft ett vikariat får mycket ofta i första hand anställning när ett företag nyanställer eller när en annan person slutar. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande.
Herr talman! Eva Winther sade, att om det år efter år finns behov av en vikarie på en tjänst, bör den som haft vikariatet anställas. Fullt så enkelt är det inte. I ett företag — det är framför allt småföretagen som har problem i detta sammanhang — kan det finnas en person som är borta från arbetet för t.ex. två års studier, kanske för att studera någonting som inte har minsta anknytning till arbetsuppgifterna. Företaget vet inte om vederbörande kommer tillbaka eller inte. Det finns bara arbete för en person. Då kan man alltså inte heltidsanställa den person som är vikarie, det är ganska självskrivet. Det är ett problem som är reellt, och jag tror att även Eva Winther förstår att det existerar. Ledighetslagarna har varit bra för de anställda, sade Eva Winther. Ja, visst har de varit bra. Men står de fördelarna i rimlig relation till nackdelarna? Det är en fråga som vi måste ställa oss. Det gäller framför allt frågan om möjlighet tillledighet för studier. Jag har tidigare i min replik till Sune Johansson pekat på rent politiska studier, som bedrivs som om de vore fackliga, eller studier i samhällsekonomi. Är det rimligt att vi har det på detta sätt? Jag vill påstå att det inte är rimligt. Man skall använda ledighetslagarna med känsla och förnuft, sade Lahja Exner. Ja, just det! Det är ett mycket gott motto för hur ledighetslagarna bör användas, tillämpas och utformas. Det är det som vi moderater har velat peka på i vårt särskilda yttrande, dvs. att det sunda förnuftet och känslan bör komma fram i den översyn som nu pågår.
Herr talman! Jag vill säga att jag är av den uppfattningen att fördelarna med ledighetslagarna överväger. Det är viktigt med den översyn som nu görs, och när den är klar finns det möjlighet att ta ställning till om något behöver förändras. SNS pekar på en sak, och det är att lagens syfte var att lågutbildade skulle få möjlighet att komplettera sin utbildning. Men det är i stället — åtminstone enligt vad som syns utåt — en del högutbildade som har skaffat sig ytterligare utbildning. Det finns alltså möjlighet att genom den översyn som nu pågår komma till rätta med eventuella felaktigheter, som man anser behöver rättas till. Men inriktningen när det gäller denna lagstiftning måste vara den som vi nu har.

Herr talman! På sex rader avfärdar utskottet de invändningar som vi socialdemokrater har haft mot att dra in bosättningslånen i besparingssyfte. Man konstaterar bara att regeringens förslag utgör ett led i strävandena att begränsa budgetunderskottet. Den sociala sektorn kan inte undantas då man skall överväga besparingsåtgärder i statsbudgeten, och utskottet anser sig mot denna bakgrund böra acceptera att bosättningslånegivningen skall upphöra. Punkt och slut. Av de betänkanden som jag som ordförande i socialutskottet har haft att underteckna, är detta något av ett rekord. Jag vet mig aldrig ha sett en så svag motivering från majoritetens sida i ett kontroversiellt ämne. Man har inte ens gjort ett försök att motivera lånens borttagande. Antingen har utskottet inte haft någon motivering för beslutet, eller också har man skämts över att föra fram den. Bosättningslånegivningen var en av de reformer som genomfördes vid 1930-talets socialdemokratiska reformoffensiv. Den utgjorde ett blygsamt försök att hjälpa unga som vill sätta bo, till inköp av möbler och bohag. Bosättningslånen kom till för att bli ett medel i befolkningspolitiken. Men de skulle också motverka ofördelaktiga avbetalningsköp. Med tiden har bosättningslånen delvis fått en ändrad karaktär. De har utbyggts så att de numera gäller även för ensamstående eller ogifta föräldrar samt för ensamstående handikappade utan barn. Under budgetåret 1979/80 utlånades omkring 60 miljoner. Det är alltså inte fråga om några stora summor. Dessutom rör det sig om lån som skall betalas igen på tio år. De lån som inte har återbetalats uppgår för hela den tid lånen har funnits till ca 6 miljoner. Det är bara 0,5 6 av utlåningsbeloppet som ej har återbetalats. Hur många miljarder staten förlorat genom verkningarna av den ekonomiska politik som bedrivits sedan de borgerliga regeringarna kom till 1976 kan väl knappast någon hålla reda på, men det torde allra minst röra sig om tiotals miljarder kronor. Det innebär följaktligen att vi silar mygg och sväljer jättestora kameler, om vi följer de borgerligas förslag. Nu säger man att det går att få låna pengar i bank eller genom kreditkort. Men det blir ingen billig affär för låntagarna. Varför skall man fördyra lånen för dem som redan lever under små omständigheter? Kreditkorten innebär ingen lösning för den ungdom som skall sätta bo. De drar på sig en skuldbörda som blir svår att komma ifrån. Och banklånen — om man får några — är inte mycket bättre. De statliga bosättningslånen är utan tvivel den bästa kreditformen för de ekonomiskt svaga grupperna. De ungdomsgrupper det gäller måste få ett tillräckligt stöd vid sin bosättning, så att även de kan skapa sig en god hemmiljö. Socialdemokraterna motsätter sig lånens avskaffande. Lånen är betydelsefulla den dag som nu är — de har fortfarande stor betydelse på den sociala sidan. Om man ser på detta ur besparingssynpunkt, frågar man sig: Kan det verkligen på allvar göras gällande att en utlåning på 60 miljoner om året gör att underskottet i budgeten ökar, då man får in nära nog lika mycket i form av återbetalning på lånen samt årlig ränta? På konsumentverket är man upprörd över att regeringen vill avskaffa lånen. Konsumentverket föreslog i våras att man i stället skulle öka lånesumman. Den enda ekonomiska effekt man nu åstadkommer är att man slipper de administrativa rutinerna. Denna besparing har av konsumentverket uppskattats till 2 miljoner om året. Det måste vara budgetdepartementets unga lejon som kan ha hittat på något så dumt som att man skall avskaffa bosättningslånen. Vad leder det till? Jo, man får sämre ekonomiska möjligheter att klara de unga familjernas bosättningsfråga. De får ställa sig i kön hos bankerna för att klara ekonomin. De blir beroende av konjunkturens svängningar, vare sig de nu kan få lån eller inte. De får betala mycket högre ränta. De får allt svårare att komma ur sin beroendeställning. Detta är kontentan av regeringens proposition. Det lönar sig väl knappast att vädja till majoriteten att ändra sig. Men här liksom i fråga om barnomsorgen kan det bli en omprövning, om socialdemokraterna vinner valet. Det är fråga om ett lån. Det är inte fråga om en besparing. Det borde herrarna i budgetdepartementet besinna — och även den majoritet som invaldes i riksdagen 1979. Ni har bara en enda rösts övervikt vid voteringarna. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Jag har begärt ordet dels för att yrka bifall till den moderata reservationen i socialutskottets betänkande 1981/82:19, dels också för att ge en kort kommentar till denna reservation. Först bara några få ord om utskottsbetänkandets första del, som berör bosättningslånen, där vi moderater helt instämmer i utskottets ställningstagande om bifall till regeringens proposition, innebärande slopande av bosättningslånen från den 1 januari 1982. Vi tror att detta kan ske utan några större bekymmer. Det finns andra lånemöjligheter, och vi har ansett att denna besparing är riktig. Gabriel Romanus står längre ned på talarlistan, och jag hoppas att han kommer att kommentera utskottets skrivning på denna punkt. Jag har inte tänkt att göra det i detta mitt inlägg. Den moderata reservationen berör moment 2 i utskottets hemställan om yrkesinspektionens verksamhet och innebär ett bifall till yrkande 3 i motion 1981/82:11 av Erik Hovhammar m.fl., vilket socialutskottet har haft att behandla. Motionen ingår som en del i det sparpaket som framlagts av moderata samlingspartiet med utgångspunkt i vår partimotion om riktlinjer för den ekonomiska politiken. Jag tror att vi alla — kanske mer eller mindre — är medvetna om vårt lands bekymmersamma ekonomiska läge och att besparingar och begränsningsåtgärder är nödvändiga att vidta på alla områden, om vi någon gång skall få balans i vår ekonomi. Vi moderater tycker att sparbehovet är mycket stort, inte minst när det gäller den offentliga sektorns utbredning och tillväxt. Varken Erik Hovhammars motion eller den moderata reservationen innebär någon avveckling eller några stora förändringar av yrkesinspektionens verksamhet. Reservationen vill endast rikta uppmärksamheten på det förhållandet att inspektionen under senare år börjat ge föreläggande om åtgärder som kan betraktas som rena ”komfortåtgärder”. Detta tycker vi är onödigt. Herr talman!

Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till utskottets förslag när det gäller bosättningslånen och bifall till den moderata reservationen under moment 2 om yrkesinspektionens verksamhet.

Herr talman! Så här säger Föreningen Sveriges socialchefer med anledning av att regeringen föreslår att bosättningslånen skall slopas: ”I proposition 1981/82:30 föreslår regeringen att bosättningslånen avvecklas från och med 1982-01-01. Enligt regeringens beräkningar innebär åtgärden en spareffekt på 50 milj.kr., d. v. s. hela anslaget till nyutlåning från fonden. Av allt att döma har man inte tagit någon hänsyn till att hela beloppet plus ränta återbetalas. För budgetåret 81/82 har anslagits 50 milj.kr. till nyutlåning från fonden och enligt gjorda beräkningar inflyter till statskassan under nämnda tid drygt 80 milj.kr., varav räntor utgör drygt 25 milj.kr. Enligt Föreningen Sveriges socialchefer har regeringen inte beaktat de sociala konsekvenser som kommer att följa med en avveckling av bosättningslånen. Lånen är avsedda för köp av möbler och bohag till den första bosättningen. Bosättningslånen kan sökas av gifta, sammanboende, ensamstående med vårdnad av minderårigt barn samt vissa handikappade personer. Beviljandet av lånen sker efter behovsprövning och till en för låntagaren förmånlig ränta samt utan att denne behöver lämna säkerhet. Att hushållen har ett stort och berättigat behov av att erhålla krediter för angelägna investeringar är obestridligt. Unga människor, låginkomsttagare och andra ekonomiskt svaga grupper är speciellt utsatta eftersom de från bankmässiga utgångspunkter har lägre kreditvärdighet och angelägenhetsgrad än etablerade bankkunder. Även i tider när inte kreditåtstramning är rådande har dessa grupper svårt att erhålla banklån, bland annat på grund av att de ofta saknar möjlighet att ställa erforderlig säkerhet. Dessa grupper kommer vid en avveckling av bosättningslånen att styras över till kreditformer som avbetalningsköp och kontokort. Ingen av dessa kreditformer är särskilt förmånliga och det finns inte någon saklig anledning till att de skall tillåtas expandera. Konsumentverket har, på basis av ett omfattande material, under innevarande år avlämnat en skrivelse till regeringen vari förslag lämnas till förbättringar av det statliga bosättningslånet. I skrivelsen föreslår verket bland annat att en större grupp av konsumenter med svag ekonomi bör få tillgång till bosättningslånet samt att lånet anpassas till kostnadsutvecklingen. FSS — Föreningen Sveriges socialchefer — ”anser att en avveckling av det statliga bosättningslånet står i dålig samklang med en konstruktiv konsumentpolitik inriktad på svaga konsumentgrupper. FSS stöder helt konsumentverkets förslag till förbättringar av det statliga bosättningslånet och hyser förhoppning om att riksdagen fattar beslut som klart ligger i linje med verkets förslag.” Så säger alltså Föreningen Sveriges socialchefer. I den aktuella vpk-motionen, som har nr 61, framförs liknande synpunkter. Förslaget att slopa bosättningslånen i något slags allmän spariver kan vänsterpartiet kommunisterna inte godta. De sociala synpunkter som var motivet för att införa dessa lån väger fortfarande lika tungt. Och tar man bort lånen slår det direkt mot de människor som har den sämsta möjligheten att ordna bankförbindelser och rimliga krediter. Dessutom är det faktiskt fel att det skulle leda till någon besparing. Uppenbarligen har regeringen räknat fel och utskottet missletts av detta. I själva verket är låneformen som sådan ingen dålig affär vare sig för staten eller för riksbanken utan ger ett överskott på ca 25 milj.kr. varje år. Dessa lån är också självfinansierande eller rullande, på så sätt att nya lån beviljas allteftersom medel flyter in till riksbanken. Lånen är alltså inte förenade med någon kostnad. Herr talman! Bosättningslånen behövs. De har en klar social funktion, och de behövs som motvikt mot andra mindre förmånliga krediter och direkt farliga kreditformer, såsom kontokort och avbetalningskrediter. Det är underligt att regeringen lägger fram förslag om att dessa lån skall bort. De behövs av social hänsyn och kostar dessutom egentligen inte något utan går tvärtom med vinst för staten. Herr talman! Eftersom yrkandet i vpk-motionen sammanfaller med reservationens yrkande, kan jag nöja mig med att yrka bifall till socialdemokraternas reservation.

Herr talman! I detta betänkande från socialutskottet behandlas också viss verksamhet inom yrkesinspektionen. Här har, på sedvanligt sätt, moderaterna gått in för att försämra skyddet för de anställda ute på arbetsplatserna. Vi behandlade betänkande nr 15 från socialutskottet tidigare under detta riksmöte. Där nöjde moderaterna sig med ett särskilt yttrande om att man skulle försvaga yrkesinspektionen. Nu går man ut och föreslår långtgående förändringar i yrkesinspektionen. Man hänvisar till det socialutskottet sagt tidigare om prioriteringen av yrkesinspektionens resurser. Anledningen till att socialutskottet tidigare tryckte på detta var att yrkesinspektionen fortfarande är underbemannad. Då sade utskottet som sin mening att det är rimligt att yrkesinspektionen i ett sådant läge använder sina resurser i första hand till de sämsta miljöerna. De bättre miljöerna får komma i andra hand. Det är de risker i arbetslivet som bedöms som farligast som det ur de anställdas synpunkt är mest angeläget att yrkesinspektionen tittar på. Nu tar moderaterna detta uttalande till intäkt för att man skulle avlöva yrkesinspektionen, genom att minska antalet anställda inom denna. Det är snarare tvärtom så, att den behöver byggas ut för att den skall kunna komma åt de sämsta arbetsmiljöerna. Skillnaden mellan reservationen och utskottets betänkande är naturligtvis inte så särskilt stor. Men som grund för reservationen har moderaterna en motion av Erik Hovhammar m.fl., där man säger att det bör vara rimligt att i den framtida budgeten minska anslaget till yrkesinspektionen, dvs. minska dess möjlighet att utföra sitt arbete. Man vill också ta bort dispensförfarandet för minderåriga. Man menar att det är rimligt att minderåriga får komma i åtnjutande av arbete med att betjäna maskiner och i liknande uppgifter utan att söka dispens. Utskottet säger nej till detta. Vi har ingen anledning att nu binda oss för det som eventuellt kan komma i den budgetproposition som skall läggas fram. Här finns från moderaternas sida én vilja att försämra yrkesinspektionens verksamhet på de arbetsplatser som är farligast, och det kan inte utskottet ställa sig bakom. Jag ber, herr talman, att får yrka bifall till utskottets hemställan i mom. 2, som gäller yrkesinspektionens verksamhet, och avslag på reservationen av Karl Leuchovius m.fl.
Herr talman! Till Kjell Nilsson vill jag bara säga att vi moderater inte föreslagit några direkta ändringar i yrkesinspektionens verksamhet, utan det gäller besparingar inom den statliga sektorns verksamhet för att åstadkomma vissa besparingar. Det tror jag att man bl.a. kan göra på arbetsplatser där det finns en dam och en herre anställda genom att låta dem enas om en toalett. Samma sak gäller också duschrum som står oanvända litet varstans. Det är sådant vi vill spara på, inte på själva yrkesinspektionens verksamhet. Det har vi inte föreslagit.
Herr talman! Om man tycker att de förelägganden yrkesinspektionen ger arbetsgivarna inte är rimliga, finns det en möjlighet att överklaga förslagen, dels genom att vända sig till yrkesinspektionsnämnden, som kan se på ärendet, dels genom att gå vidare till arbetarskydsstyrelsen. Och är man inte nöjd med behandlingen där kan man gå till regeringen. Riksdagen behöver inte fatta beslut om att vi skall luckra upp bestämmelserna här och nu. Det finns alltså möjligheter att överklaga i de fall man tycker att yrkesinspektionen gått för långt i rena komfortfrågor. Men det finns ingen anledning att ta det till intäkt för att nu minska resurserna för yrkesinspektionen. De behövs sannerligen på de allra flesta arbetsplatser.

Herr talman! Det är bekant för oss alla att vi har problem med svensk ekonomi och även med statens affärer. Det går inte en dag utan att Oppositionen här i riksdagen angriper regeringen för de stora underskotten, och det är självfallet att vi rent allmänt är ense om att det här är ett problem. Men om man skall göra någonting åt underskotten måste man också vara beredd att spara och spara, miljarder. Detta måste betyda att varje utgift — stor eller liten — granskas ingående. Det måste givetvis gälla också socialhuvudtiteln. De flesta statliga utgifter går numera till välmotiverade ändamål. Vi slänger inte i väg pengar på sådant som är onödigt, och särskilt, tror jag man vågar säga, gäller detta utgifterna på socialhuvudtiteln. De går till bra ändamål och ofta till människor som är i behov av samhällets stöd. Men man kan inte undanta socialhuvudtiteln från besparingsarbetet. Den omfattar mellan en fjärdedel och en tredjedel av statens utgifter, beroende på hur man räknar. Den kan inte undantas från granskningen, om man menar allvar med att man skall försöka minska budgetunderskottet. Om man går igenom socialhuvudtiteln tror jag man skall finna att bosättningslånen hör till de inslag i denna huvudtitel som kan avvaras. Det betyder inte att det skulle vara något fel med bosättningslånen eller att det i och för sig skulle vara bra och trevligt att avskaffa dem. Det är klart att det är fördelaktigt för unga människor som skall sätta bo om man kan låna pengar till låg ränta och utan att erbjuda särskild säkerhet. Lånen har haft en stor betydelse, och de är givetvis fortfarande fördelaktiga för de människor det gäller. Men om man nu skall dra in, om vi är medvetna om att vi lever över våra tillgångar i det svenska samhället, om vi jämför olika besparingsmöjligheter och särskilt om vi håller oss till att göra jämförelser inom den sociala sektorn — vi måste spara även på den — hävdar jag att det här är en av de punkter som det är lättare att spara på än på många andra. Unga människor som flyttar ihop bör kunna bygga upp sitt hem steg för steg. Det är inte nödvändigt att man får 10 000 kr. på ett bräde för att köpa allt nytt när man sätter bo. Det är bra om man kan det — då kan man göra fördelaktiga inköp, man kan skaffa sig snygga och bra och rejäla saker med en gång. Men om vi måste spara, så är det ju ändå möjligt att bygga upp ett hem steg för steg. Det tror jag ingen här vill förneka. Detta är utgåugspunkten för att vi har kunnat acceptera att man avvecklar bosättningslånen. Men då säger man: Det här är ingen besparing. Tvärtom står det i vpk:s motion — och vi hörde Inga Lantz säga det också — att det här ger en vinst. Hon sade även att det inte är några kostnader förenade med de här lånen. Det är klart att man kan ha många uppfattningar om regeringen och om budgetdepartementet och om dem som jobbar där. Jag har haft en del med dem att göra, och det må jag säga, att så gentila att de avskaffar vinstgivande verksamhet tror jag inte att de är i det läge som vi befinner oss i nu. När man har försökt ta reda på vad som ligger bakom talet om att de här lånen går med vinst för staten — med 25 miljoner i överskott varje år. Jag måste säga att jag har gått bet på det. Den expertis som vi har här i huset har i varje fall inte lyckats klara ut vad den där vinsten är för någonting, och därför får jag väl be Inga Lantz att hjälpa mig litet på traven. Det är så, som Inga Lantz själv nämnde, att ränteinkomsten är 24 miljoner för innevarande budgetår — eller låt mig säga omkring 25 miljoner. Men det kan väl inte vara detta som man menar när man säger att lånen ger överskott, alltså att man räknar hela ränteinkomsten som ett överskott. Det måste ju finnas räntekostnader också, om man skall låna ut 60-70 milj.kr. Det är inte bara inkomsterna man skall ta hänsyn till om man skall räkna ut ett överskott. Man måste se på kostnaderna också! Det måste också finnas några handläggningskostnader. Vi vet att handläggningen av de här lånen är en av de viktigaste uppgifterna för riksbankens lokalkontor, som totalt sett har driftskostnader på i runt tal 50 milj.kr. Hur stor del av detta som är kostnader för bosättningslånen är litet svårt att säga, i synnerhet som vi vet att riksbanken har arbetat för att finna uppgifter för sina lokalkontor. De har haft svårigheter att sysselsätta folk, och därför finns risk för att verksamheten är mindre effektiv än om uppgiften låg på de vanliga kreditinstituten. Men ingen kan väl ändå mena att det skulle gå att handlägga lånen helt gratis! Jag ställer mig alltså mycket frågande till uppgiften om att det skulle bli 25 miljoner i överskott på låneverksamheten. Det säger sig väl nästan självt, att om man lånar ut pengar utan säkerhet och till låg ränta, är det dyrare än om man lånar ut dem på vanligt sätt via de vanliga kreditinstituten. Jag tror alltså inte att verksamheten är vinstgivande, så att man nu förlorar pengar genom att minska den. I så fall borde naturligtvis riksbanken försöka utvidga sin låneverksamhet på det här området och fördubbla bosättningslånen. Då skulle vi kanske få 50 milj.kr. i vinst i stället för 25 och på det sättet förbättra statens affärer. Men jag tror att de flesta förstår att sådant tal inte är väl underbyggt. Herr talman! Det är inte roligt att föreslå besparingar, självfallet inte! Det är mycket bättre om man kan uppträda som alla goda gåvors givare, men det är inte den tiden nu, framför allt inte om man samtidigt angriper regeringen för att inte ha kontroll över landets affärer. Gör man det får man också någon gång vara med och ta litet ansvar för beslut som kan vara obehagliga och smärtsamma för dem som berörs. Jag vill hävda att inom den sektor av statens affärer som jag närmast känner till hör detta till de besparingar som man kan acceptera, även om det inte är något större nöje att göra det. Jag ber att med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter. När det gäller arbetsmiljön har Kjell Nilsson fört utskottets talan.
Herr talman! Jag förstår herr Romanus. Det kan inte vara lätt att försvara den borgerliga inställningen i den här frågan. Vi har problem med vår svenska ekonomi, säger herr Romanus, och det skall alla veta! Därför måste man använda alla möjligheter till besparingar. Men enligt vårt förmenande är detta ingen besparing, herr Romanus. Hade det varit en besparing kunde man ha förståelse för förslaget, men det går inte att hävda att det här är någon besparing att tala om. Sparandet måste drabba även socialhuvudtiteln, säger Gabriel Romanus. Ja, ingen huvudtitel är naturligtvis oantastbar, men de här lånen kom till 1938, herr Romanus, då vi fortfarande hade besvärligt med både jobb och annat. Det vi kunde åstadkomma 1938 måste vi alltså dra in nu. Det är ett fattigdomsbevis, som jag ser det, och domen över den borgerliga riksdagsmajoriteten och över den borgerliga regeringen måste bli hård. Kom ihåg: Det är de svagaste grupperna som drabbas, de som har svårt att låna pengar i bank. De skall nu inte få tillgång till den här låneformen, därför att budgetdepartementet, och nu även utskottsmajoriteten, har fått för sig att man kan sparaiin 50 milj.kr. Jag utgår från att ni kan ha rätt och att man alltså kan spara 50 miljoner — av underskottet i statsbudgeten som nästa år kommer att uppgå till 85 miljarder kronor. Det är bara någon promille, om ens det, och det vill man kalla för en stor besparingsaktion. Jag kan inte få det hela att gå ihop. Jag undrar verkligen om någon av de borgerliga utskottsledamöterna egentligen tänkt sig in i situationen för de unga människor som inte kommer att få några lån på grund av att man nu drar in dessa. Det råder ungdomsarbetslöshet. Det är svårt att sätta bo. De drabbas av besvärligheter av olika slag, om de inte kan få lån. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservation 1.
Herr talman! Regeringen måste, som jag sade tidigare, ha räknat fel, och det är naturligtvis litet pinsamt. För budgetåret 1981/82 har man anslagit 50 miljoner till nyutlåning från fonden. Enligt de beräkningar man gör inflyter 80 milj.kr., varav ungefär 25 milj.kr. utgör räntor. Jag kan inte förstå annat än att det blir en vinst. Det är klart att det kostar att administrera en utlåningsverksamhet på 50-60 milj.kr. Konsumentverket har också räknat ut att det kostar 2 milj.kr. Men det kan ju inte vara något skäl för att undandra sig en vinst på 25 milj.kr. Det är starka sociala motiv som gjort att man infört bosättningslånen. Som konsumentverket säger borde man i tider som dessa bygga ut denna verksamhet för de svaga grupper som kan komma i fråga för bosättningslån. De tvingas nu i stället skuldsätta sig på mycket oförmånliga villkor, genom kontoköp och avbetalningskrediter. I tider som dessa, med en ökad ungdomsarbetslöshet, slår det mycket hårt. Gabriel Romanus sade att vi måste spara även på den sociala sektorn. Jag tycker att det här är ett mycket dåligt sparobjekt. Vi går inte med på att försvaga villkoren ytterligare för dem som har det svårt i vårt samhälle. Vi lever över våra tillgångar, sade Gabriel Romanus vidare. Vilka är det som gör det? Inte är det de grupper det här handlar om! Men det finns andra i vårt samhälle som verkligen lever över sina tillgångar och som tillåter sig saker som vi borde sätta stopp för genom beslut här i kammaren! Vi ser hur den borgerliga regeringen gång på gång genomför ”skattereformer” och andra förändringar som gynnar dem som redan har det bra, och så sparar man på poster som bosättningslånen, som verkligen har en social funktion och som i realiteten inte kostar någonting. Det är horribelt, det är otroligt! Jag kan inte förstå meningen med det. Det måste vara fråga om en felräkning från regeringens sida. Uppgifterna kommer både från riksbanken och från Föreningen Sveriges socialchefer, vars brev jag tidigare citerade. Jag tycker det är märkligt att Gabriel Romanus inte haft möjlighet att kontrollera dem. Siffrorna visar alltså att verksamheten går med vinst, både för staten och för riksbanken.

Herr talman! Om man har uppfattningen att det här är en vinstgivande verksamhet, har man naturligtvis svårt att förstå varför den skall tas bort i besparingssyfte! Jag har kontrollerat siffrorna, och jag kan fortfarande inte förstå hur man räknar för att komma fram till att verksamheten går med vinst. Att man får in 25 miljoner i ränteintäkter är inte detsamma som att det är 25 milj.kr. vinst på verksamheten. Det kostar ju någonting att låna ut pengar också. Man kan inte bara trycka pengar i en sedelpress och sedan låna ut dem! Även om man kunde det, har man möjlighet att låna ut dem på annat sätt. Det finns en alternativ användning för pengarna, det måste man också räkna med. Bevare mig för att sätta Inga Lantz till bankdirektör! Hon tycks tro att alla ränteinkomster är lika med vinst! Göran Karlsson var tydligen inte inne på den tanken. Han sade att förslaget kanske innebär en besparing på 50 miljoner, men när budgetunderskottet är 80 miljarder är en besparing på 50 miljoner så liten att den inte är värd någonting. Jag är rädd att man inte kan åstadkomma någonting med budgetar, om man säger att vi inte skall bry oss om så små besparingar som på 50 miljoner utan bara ta större klipp. Det var ett framsteg att både Inga Lantz och Göran Karlsson var med på att man kanske tyvärr måste spara även på den sociala huvudtiteln. Men Göran Karlsson tyckte inte att det här var något bra besparingsobjekt. Vilka besparingsobjekt på den sociala sidan är bättre? Jag tycker att det är väldigt svårt att hitta några besparingsobjekt inom socialhuvudtiteln, det måste jag medge. Men det måste gå om vi skall få ordning på landets affärer, annars får vi ett ännu värre läge om några år. Därför har jag sagt mig att hur mycket det än bär emot måste man medverka till besparingar också på den sociala sektorn, trots att man vet att pengarna här i regel går till människor som behöver stödet. Jag har inte märkt någon större beredvillighet från varken socialdemokrater eller kommunister att hitta andra besparingsobjekt på den sektor som upptar mellan en tredjedel och en fjärdedel av statens utgifter. Om ni tycker att detta är ett dåligt objekt, får ni väl föreslå några som ni tycker är bättre. Jag skall med stort intresse ta del av dem. Hittills har vi emellertid inte varit välsignade med så många förslag på det området. När jag säger att jag tycker att detta är en acceptabel besparing har jag givetvis försökt sätta mig in i situationen för dem det gäller. Jag har frågat mig: Måste en ung människa som flyttar hemifrån och får en egen bostad eller två unga människor som flyttar ihop köpa inventarier för 10000 kr. omedelbart? Det är bra om de kan göra det, det håller jag med om. Men om staten har ont om pengar, måste den då tillhandahålla just dessa pengar? Tänk om de är arbetslösa, säger Göran Karlsson. Men är de arbetslösa får de inga bosättningslån, så de hör inte till denna debatt. Här handlar det om människor som har en fast inkomst. Om de är unga och flyttar ihop eller flyttar hemifrån och sätter eget bo och har en fast inkomst, kan de då inte steg för steg bygga upp ett eget hem utan att få dessa 10 000 kr. på ett bräde? Jag tror att de kan det. Vad har ni att föreslå inom socialhuvudtiteln som är så mycket bättre besparingsobjekt? Vi anslår pengar till de handikappade. Jag kan inte tro att det är de pengarna som Göran Karlsson vill spara in. Vi anslår pengar till sjukvården och till missbruksfrågorna. Jag kan inte tro att ni är ute efter de pengarna. Vad är det som är mera angeläget att spara på än pengar till unga, friska människor som skall sätta bo? I regel har de unga medan de bor hemma en säng. Den kan de ta med sig. De har möjlighet att skaffa några billiga möbler att börja med. Det finns vissa stora utgifter, t.ex. TV som man tycker att de flesta människor skall ha. En ny fin färg-TV kostar 4 000-5 000 kr. men varför är det så angeläget att sätta pengar i händerna på dem? När vi nu måste spara tycker jag att vi lugnt och stilla skulle kunna konstatera att detta besparingsobjekt får vi acceptera. Av betänkandet framgår, Göran Karlsson, att vi inte har gjort något stort sparnummer av detta. Vi har sagt att detta är något som vi till nöds kan acceptera. Med detta ber jag än en gång att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag tror att det vore skönt om vi befriade Gabriel Romanus från att excellera i besparingsåtgärderna. Jag har aldrig sagt att vi skall spara på den sociala sidan. Jag har sagt att vi inte kan undgå att pröva de olika utgifterna, men jag har absolut inte givit uttryck för åsikten att vi skall spara här. De sociala frågorna är betydelsefulla och får allt större betydelse i vårt samhälle. Med den politik som förs i dag är jag rädd för att frågorna blir ännu större i framtiden. När man får tillbaka lika mycket i amortering och ränta på lånen som man har givit ut, då kan man inte påstå att det är någon besparing att dra in lånen. Det finns säkert andra ting som ni på regeringssidan kan ge er på, men detta är det sämsta exempel ni någon gång har valt. Jag förstår utskottsmajoritetens dilemma. Det väldiga budgetunderskottet är naturligtvis på längre sikt en katastrof för ett land. Något måste göras för att få bukt med budgetunderskottet, men att man ger sig på det som är minst betydelsefullt i besparingshänseende kan jag inte begripa, och jag tror uppriktigt sagt att inte heller någon annan kan begripa det. Det måste vara för att motiveringen är svag som Gabriel Romanus höjer rösten så starkt, när han talar om de här s.k. besparingarna. Men har budgetdepartementet sagt att det skall vara si eller så, är det bara att rätta och packa sig efter för utskottet och för riksdagen. Så fungerar dess värre politiken i dag. Vi brukar komma överens i socialutskottet. Vi ger och tar, som man säger. Jag känner inte igen den här situationen. Det kan heller inte vara så roligt för en vänsterorienterad liberal som Gabriel Romanus att försvara utskottets majoritet och regeringen. Jag tror inte att det är med något särskilt glatt hjärta han gör det, även om han försöker att låta övertygad.
Herr talman! Nej, det måste ha varit en missuppfattning från Gabriel Romanus sida. Vpk är inte berett att spara någonting på den sociala sektorn. Tvärtom vill vi bygga ut den för att om möjligt motverka de felaktiga och idiotiska beslut som fattas här i kammaren i många sammanhang. Något sparande på den sektorn är vi inte intresserade av. Däremot åhörde jag i går en debatt där vpk föreslog kraftiga besparingar inom försvarsdepartementets område. Då gick utskottet hårt emot att det skulle sparas. Där finns det pengar att spara, men absolut inte på den sociala sektorn. Om man lånar ut 50 miljoner och får tillbaka 80 miljoner och man har 2 miljoner i administrationskostnader, då måste det väl uppstå en vinst på ungefär 25 miljoner? Så har jag tolkat räkneexemplet, och det är jag uppenbarligen inte ensam om, utan så har man tolkat det på annat håll också. Till detta kommer att bosättningslånen har en viktig social funktion — jag vill säga det en gång till — och borde kunna få fungera i fortsättningen som ett skyddsnät mot kontokort och andra farliga kreditformer som florerar runt omkring oss i handeln.